Herr talman! Svenskt näringsliv är starkt och det är segt. Näringslivet är faktiskt något som vi alla har anledning att känna stolthet över och tacksamhet för att vi har. Sverige är välbeställt när det gäller stora och internationellt välkända företag, som tillverkar rader av olika produkter. Vi har internationellt ledande byggföretag, vi har framgångsrika handelsföretag, rederier, åkerier och flygbolag. Vi har också välskötta banker och försäkringsbolag samt andra som ger oss god service. Jag tror inget annat land, i förhållande till sin befolkningsmängd, har samma antal välfungerande och välkända multinationella företag som Sverige. Ändå skulle vi stå oss mycket slätt utan de många små och medelstora företagen, som utgör basen för det svenska näringslivet. En del av dessa är underleverantörer till storföretagen. De har svårigheter att brottas med när dessa nu i ökad utsträckning lägger sina investeringar utomlands. Många är uppstickare som går sina egna vägar. Kring universiteten växer det upp nya, innovativa kunskapsföretag. Sverige har också viktiga naturresurser, skog och jordbruk. Vi har kraft och malm. Men människan är ändå den viktigaste resursen. Vi har seriösa, välutbildade och ansvarskännande företagsledare, arbetare, handelsmän och ingenjörer. Det behövs, på alla nivåer, stor kraft hos dem som verkar i det svenska näringslivet, för företagen har också många problem att brottas med. Jag pekar som exempel på den utländska konkurrensen, som har blivit hårdare och hårdare, på den i förhållande till de utländska marknaderna lilla svenska hemmamarknaden och på vårt i förhållande till just de stora marknaderna ganska perifera läge, en bit utanför det centrala Europa. Men, herr talman, härtill kommer att svenska företag av olika storlekar och med skilda inriktningar också har att brottas med problem som är resultatet av en missriktad och olycklig socialdemokratisk politik. Ett av de problemen är det höga kostnadsläget -- resultatet av en hemmagjord inflation. Det har bl.a. resulterat i att svenska företag har förlorat marknadsandelar. Medan andra länder, jämförbara med Sverige, har haft en tillväxt på 1,5, 2, 2,5, 3 % har Sverige legat kring 0 %. Vi är alla här medvetna om att produktivitetsutvecklingen i vårt land är otillräcklig. En orsak till de här problemen är de höga skatterna. Det är nödvändigt att vi sparar i statens utgifter. Vi har arbetsgivaravgifter som inte bara täcker de sociala kostnader som är förenade med dem, utan som också är en överbeskattning av näringslivet. Vi har en av de högre momssatserna i det europeiska samhället. Vi har skatt på det arbetande kapitalet, vilket starkt försvårar dessa mindre företags möjligheter att växa till och bli starkare. Vi har skatt på köp och försäljning av värdepapper, vilket bl.a. resulterat i att en stor del av den marknaden har flyttat från landet, till ingen annans glädje än de börsföretag i utlandet som tjänar pengar på att omsättningen har skett där i stället för i vårt land. Vi har en förmögenhetsskatt som också är ovanligt hög jämfört med omvärldens och som resulterar i att många med både stort kunnande och egna pengar, särskilt när de har sålt sina mindre företag, föredrar att bosätta sig utomlands. Det tjänar inte heller det svenska samhället någonting på, tvärtom. Det finns också, herr talman, en oro för nya framstötar från en socialdemokratisk regeringen i riktning mot förstatliganden och ökad politisk styrning. Löntagarfonderna är ett ökänt exempel på en sådan politik. Nu vill man genom att ge AP fonderna nya regler för sina placeringar öka den sektorn som skall kunna styras genom statliga medel. I det förslag som vi nu behandlar finns det också propåer om riskkapitalbolag, vilka är riktade mot småföretagen och har samma ambitioner som andra uttryck för det fondsocialistiska samhället. Vi har de offentliga monopolen inom sektorer som vård, omsorg, hemtjänst, daghem och skolor. Det är monopol som förhindrar tillkomst av innovativa enskilda tjänsteföretag inom denna breda sektor. Det här är en politik som inte minst drabbar dem som är verksamma inom den här sektorn. Jag tänker på de många kvinnorna. Den här politiken försvårar alltså kvinnligt företagande i Sverige. Den tar bort ett mycket viktigt område där just kvinnor, eftersom de är verksamma där, skulle ha stora möjligheter att komma igång med något eget och utveckla någonting av sin egen kraft. Naturligtvis är det stora problemet med de offentliga monopolen att de förhindrar valfriheten. De hindrar vanliga människor från att söka välfärden efter sina vägar, som vi skulle vilja se att man gör. Vi vill ha en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Andra problem gäller ovissheten om den socialdemokratiska regeringens politiska färdriktning. Där har några frågor tidigare vållat mycken huvudbry och medverkat till ökad utlandsetablering. Men den ovissheten är nu på väg att skingras. Jag tänker naturligtvis på Europafrågan, där vi nu genom knytningen av den svenska kronan till ecun har fått en ökad stabilitet och där en medlemsansökan till EG är utlovad att komma redan innan utgången av juni månad. Ett annat sådant här område är energins. Där verkar det som om vi skall få stabilare regler för hur vi skall klara näringslivets och hela det svenska samhällets energiförsörjning. Men på andra områden fortsätter ovissheten, t.ex. på skatteområdet. Propåen om att permanenta den tillfälliga höjningen av momsnivån på alla varor utom livsmedel är ett sådant uttryck för ovisshet. Här fanns ju ett mycket klart löfte och en klar inriktning. Men nu, strax före ett val, tror man sig från socialdemokraternas sida vinna på att springa ifrån dessa saker. Med tanke på vår konkurrenssituation är det särskilt viktigt att vi på de varor som för konsumenten är dyra i inköp har en mervärdeskatt som inte avsevärt skiljer sig från vad som gäller i vår omvärld. Jag tänker då särskilt på vitvaror -- kylskåp, spisar osv. -- som människor som åker till utlandet, t.ex. till Tyskland, kan köpa där. Med en moms här om 25 % och en moms om 14 % i Tyskland blir det alltså 11 % billigare. Det är mot den bakgrunden som det finns särskild anledning att snabbt sänka mervärdeskatten. Detsamma gäller, sakligt sett, naturligtvis också turistnäringen. Den svenska turistnäringen konkurrerar ju med omvärlden när det gäller att dra till sig kunder. Det är just ryckigheten, dvs. oförmågan att hålla fast vid en linje, som framstår som skrämmande för det svenska näringslivet och också för många svenska medborgare. Sammantaget understryker de problem med den socialdemokratiska politiken som jag här har påvisat att det behövs -- ja, det är nödvändigt -- en ny näringspolitik. Det handlar då om en näringspolitik som siktar mot en sänkning av det totala skattetrycket. Det gäller alltså att få ned momsen, och då menar jag momsen över huvud taget. Vidare gäller det att få bort skatten beträffande arbetande kapital och omsättning av värdepapper. Vi måste också få bort, i varje fall i betydande utsträckning, skatten på förmögenheter och den del av löneskatten som inte svarar mot sociala kostnader. Det handlar om en politik som leder till ett avskaffande av löntagarfonderna och som siktar till att åstadkomma fasta spelregler, en grundlagsfäst näringsfrihet samt respekt för kontakt och ägarrätten. Det handlar om en politik som uppmuntrar till enskilt ägande. I stället för att ha t.ex. löntagarfonder skall vinstdelning stimuleras, dvs. detta med andel i vinst. Men under väldigt många år har en sådan politik framgångsrikt hindrats av socialdemokratin på grund av den osolidariska lönepolitik som syftar till att ingen skall känna sig solidarisk med det företag där vederbörande arbetar. Vi behöver en politik som stimulerar sparandet, inte minst bosparandet, som gör det naturligt för alla, särskilt för unga människor, att själva vilja spara för att klara sitt boende. Vi behöver en politik som gör att den statliga företagssektorn minskar. Detta kan då ske genom att statliga företag säljs ut. De intäkter som staten på det sättet får bidrar till att statsskulden och statsskuldräntorna reduceras. Därigenom minskar exempelvis inflationen. Vi behöver en politik som stimulerar utvecklingen av ny teknik och som stärker konkurrenskraften -- en politik som inte innebär att t.ex. utländska investeringar i Sverige diskrimineras. Vi behöver, herr talman, en politik som genom investeringar i transportsektorn för oss närmare de stora marknaderna genom att vi får bra, snabba och tillförlitliga kommunikationer. Vi behöver en politik som ger oss ett bättre utbildningsväsende som är mer internationellt inriktat. Det behöver vi som individer. Det är nödvändigt för våra unga för att de skall kunna orientera sig i det nya Europa som växer fram. Men det behövs också för det svenska arbetslivet. Vi behöver en politik som stärker småföretagens konkurrenskraft på lång sikt, som främjar tillväxten i företagen och som medger att även små företag får växa upp och växa sig starka utan att nödvändigtvis först ha sugits upp i ännu större företag. För att uppnå detta kan det krävas mer än en generation företagsägare. Vi behöver alltså en politik som främjar nyföretagandet. Vidare behöver vi, herr talman, en politik som underlättar det ekonomiska systemskiftet i Östeuropa och en politik som ger Sverige en pådrivande roll i det europeiska samarbetet -- en pådrivande roll i arbetet på en ekonomisk och monetär union. Kort sagt: Vi behöver en politik som spränger den socialdemokratiska tvångströja som alltför länge har omslutit det svenska näringslivet. Vi behöver en ny näringspolitik, en politik med en klar och oreserverat positiv inställning till enskilda människors initiativkraft och skapande. Herr talman! Självfallet stödjer jag alla reservationer från folkpartiet. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1, den reservation som handlar om näringspolitikens förutsättningar och inriktning i Sverige.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att Sverige är en betydande industrination. Även om Sverige är ett litet land låter svenska företag, svenska företagsledare och svenska industriprodukter tala om sig över hela världen. Alla bör vi vara stolta över vad svenskt näringsliv och svensk industri har uträttat och uträttar. Flera faktorer har bidragit till att det svenska näringslivet har varit framgångsrikt internationellt sett. Ett förhållandevis stabilt politiskt system, duktiga arbetare och tjänstemän i våra företag samt visionära företagsledare har gjort att vårt land är en av världens rikaste industrinationer. Detta skall vi värna och vidareutveckla. Under de senaste åren har, dess värre, svensk industri halkat efter jämfört med industrin i andra OECD-länder. Bl.a. detta är resultatet av en illa förd ekonomisk politik i vårt land, en av den socialdemokratiska regeringen illa förd politik. Inför återstoden av 90-talet måste vi kavla upp ärmarna, ta nya tag och se till att svenskt näringsliv åter får en tätposition i internationella sammanhang. Men för att det skall gå att åstadkomma detta behövs det en bättre näringspolitik, en ny ekonomisk politik och en politik som syftar till investeringar i hela landet. Svenska företags investeringar måste i större utsträckning ske i vårt land. Under 80-talet har vi sett en flykt av investeringar från Sverige till framför allt EG-området. Det är klart att det är en naturlig utveckling med hänsyn till integrationsprocessen i Västeuropa. Men det måste bli en bättre balans mellan investeringar i vårt eget land och investeringar utomlands. Den här negativa trenden måste alltså brytas. Det måste helt enkelt bli ett bättre investeringsklimat i Sverige. Vi måste också öppna gränserna för utländska investerare. Vi får inte stänga in Sverige. Det får alltså inte vara fråga om en sluten krets. Sverige måste, med ett bättre näringsklimat, bli Europas Målet för näringspolitiken måste enligt centerns uppfattning vara att vi får ett starkt näringsliv som ger hög sysselsättning och som ger människorna anställningstrygghet i olika typer av företag. Vidare måste detta innebära att vi får resurser för välfärdsutvecklingen i hela vårt land. Näringspolitiken måste också inriktas på utvecklingen av ny teknik och nya företag samt på ökad differentiering, mångfald och ett bättre decentraliserad utflytande och ägande. Vi måste stimulera nyföretagandet. Den snabba internationaliseringen av näringslivet, med ökade investeringar utomlands i svenskägda företag, måste balanseras genom ökade nyetableringar inom landets gränser. Vi måste få ett näringsliv som huvudsakligen är grundat på fri konkurrens, fri företagsamhet samt enskilt och kooperativt ägande. Det är ett sådant näringsliv som ger de bästa förutsättningarna för fortsatta ekonomiska framsteg och ett decentraliserat näringsliv. För att möta den internationella konkurrensen måste vi utveckla produktion med högt kunskapsinnehåll. Där måste vi öka ansträngningarna inom forskning, utbildning och produktutveckling. Vi måste också få ett system där olika typer av företag arbetar på likvärdiga villkor -- privata, kooperativa och statliga företag. Även om vi från centerns sida vill sälja ut statliga företag, måste vi inse att statliga företag kan behövas för att tillgodose särskilda samhällsbehov genom specialinsatser för teknikutveckling och för att av och till klara regionala och strukturella sysselsättningsproblem. Men ett starkt näringsliv förutsätter stora och små företag. De mindre företagens betydelse kan aldrig nog understrykas. Det är genom de små och medelstora företagen som vi får tillväxtkraft och får förnyelse i näringslivet. Utvecklingen under de senaste decennierna har inneburit en ökad privat och offentlig finansiell maktkoncentration. Sparandet och förmögenhetsuppbyggnaden har skett inom offentlig sektor genom försäkringssystem, AP fonder, löntagarfonderna, olika typer av privata institutioner, investmentbolag och försäkringsbolag. Nu måste vi bryta detta. Man kan säga att under 70-talet förstärktes den statliga företagssektorn. 80-talet var fondsocialismens, storföretagens och fusionernas årtionde. Nu måste 90-talet göras till småföretagens årtionde. Spåren efter socialdemokraternas näringsplitik under 80-talet förskräcker i ett antal avseenden. Under 70-talet exempelvis var socialdemokraternas stora misslyckande Stålverk 80 i Luleå. Det var som ett monument, och över det finns nu en sandplan stor som hundratals fotbollsplaner. Ett av 80-talets socialdemokratiska misslyckanden blev den under stor pompa och ståt etablerade Saabfabriken i Malmö. Om socialdemokraterna får fortsätta med sin näringspolitik, har vi bara att invänta 90-talets stora misslyckanden. Det som utlovades av socialdemokraterna under 70 och 80-talen har i stort sett blivit misslyckade satsningar. Småföretagen är näringslivets ryggrad. De allra flesta företag i vårt land är småföretag, som ofta fungerar som underleverantörer till storföretagen. Små och nyföretagandet är 90-talets och näringslivets framtid. Det är dessa företag som kommer att ha växtkraften och trygga sysselsättningen. Det är i dessa företag som vi får se innovationer, produktutveckling och som den nya tekniken utvecklas för att skapa ny sysselsättning. Men det behövs en rad förändringar. Det behövs regelförändringar för att skapa ett bättre företagsklimat för de mindre företagen. Det gäller riskkapitalförsöjning och förändringar i företagens beskattningssituation, som tidigare talare har varit inne på. Det är särskilt viktigt att vi får näringspolitik som innebär gynnsamma villkor för de mindre företagen och nyföretagandet, som gör att vi får expantion i industrin och får nyetableringar inom sektorer som i dag domineras av statliga monopol. Genom ett stort antal småföretag kan sårbarheten i näringslivet minskas. Men det förutsätter att småföretagens arbetsvillkor väsentligt förbättras. Det är flera faktorer som har medverkat till att de mindre företagen i dag får arbeta i division 2 eller 3. Vi har en ogynnsam företagsbeskattning, med svårigheter att skaffa externt riskkapital. Det handlar om olika skatter som hämmar tillväxt och expansion. Egenföretagarnas situation är ju viktig att beakta. Det är många egenföretagare i det svenska näringslivet. I den skattereform som trädde i kraft vid årsskiftet har egenföretagarnas skattesituation i stort sett lämnats utan lösning. Från centerns sida anser vi det nu nödvändigt att skyndsamt inrikta arbetet på att skapa en rimlig skatte och avgiftsnivå för egenföretagarna. Exempelvis måste sociala avgiftsnivån ändras, så att egenföretagarnas och småföretagens avgiftsnivå bättre anpassas till kostnaderna i socialförsäkringssystemet. Det gäller i synnerhet sjukförsäkringssystemet. Konkret vill vi från centerns sida -- vi har väckt förslag i riksdagen i år och tidigare om detta -- att egenföretagarna skall befrias från arbetsgivaravgiften upp till ett basbelopp. Vi måste återinföra kvittningsrätten för nystartade företag, kanske inte för all evighet utan låt oss säga de 5 första åren av företagets verksamhet så att man då får möjlighet att kvitta mellan inkomster av tjänst och inkomster av näringsverksamhet. Det här är viktigt bl.a. för att främja nyetableringar. Vi måste få bättre möjligheter att göra avsättningar till skatteutjämningsreserver. Vi måste förbättra avdragsmöjligheter för egenföretagarna som måste använda sin egen bil. Avdrag för resor med egen bil i tjänsten för egenföretagarna måste medges med den verkliga kostnaden. Detta är några viktiga frågor som måste klaras så att vi kan få fart på nyföretagande och egenföretagande. Förutom gynnsammare beskattning av företagets kapitalbildning och av egenföretag -- det handlar om att slopa skatten på arbetande kapital -- krävs också att vi får bättre tillgång till riskkapital i de mindre och medelstora företagen. Men den inriktning som socialdemokraterna har valt för att tillgodose behovet av riskkapital i de mindre företagen är enligt centerns uppfattning felaktig och ett tydligt bevis på det centraliserade ägande och den styrning som socialdemokraterna alltför ofta eftersträvar. Det beslut som riksdagen på socialdemokraternas initiativ fattade i fjol om att bilda stora regionala riskkapitalbolag innebär att de små företagen kommer att bli beroende av fonder som de tidigare har fått vara med och betala pengar till. De riskkapitalbolag som bildas finansieras genom löntagarfonderna och småföretagsfonder, men man drar in pengar också från de regionala utvecklingsfonderna. Detta är otillfredsställande. Det måste finnas andra vägar. Som tidigare talare -- jag tror att det var Per Westerberg -- tog upp finns det andra system för att klara av detta. Dels måste vi öka möjligheterna för sparande i aktier i mindre företag, dels kan vi gå utanför landets gränser och hitta fina idéer om hur vi skall kunna klara kapitalförsörjningen i de små företagen. Det tyska systemet med egenkapitalhjälp som har gällt sedan 1979 är ett sådant system som vi med fördel kunde överföra till Sverige och hitta en svensk modell av. EKH-lånen i Tyskland har fallit mycket väl ut. Överlevnadsgraden under de 5 första åren ligger på drygt 90 %. Detta är att jämföra med 55 % vid andra lånformer. Det beror helt enkelt på de höga kompetenskrav som ställs, men också på den långa amorteringsfria period som småföretag med EKH lån får använda sig av. En sådan modell skulle vi behöva i Sverige för att klara riskkapitalförsörjningen, för att stimulera nyetablering av företag. För att få ett fungerande näringsliv måste vi ha en bra infrastruktur i hela landet. Den proposition som regeringen har lagt och som vi nu delvis behandlar innehåller ett förslag om en satsning på infrastruktur, men merparten av pengarna skulle komma ett fåtal regioner till del. Det brukar ibland från socialdemokratisk sida sägas att man har stängt akutmottagningen i industridepartementet. Frågan är om man inte med propositionen om infrastruktur öppnar en ''cityakut'' för ett antal större orter i vårt land. Skall vi få ett fungerande näringsliv i hela landet behöver vi bättre vägar, bättre kommunikationer och bättre utbildningsmöjligheter. När det gäller infrastruktur, som t.ex. vägar har vi från centerns sida sagt: Låt oss omedelbart sätta ett 10-miljardersprogram i sjön och börja investera för bättre vägar, bättre järnvägar och öka satsningarna på högskolan för att vi skall stå rustade för framtiden. Ett bra vägnät är A och O för alla företag. Eftersom jag kommer från norra Sverige, vet jag att skogsindustrin är i mycket stort behov av ett upprustat vägnät -- skogsindustrin utgör ju en stor del av svensk exportindustri. Den passivitet som regeringen under 80-talet har visat när det gäller väginvesteringarna i vårt land är beklämmande att se. Det behövs nu förändringar, och det står vi för. Det behövs även en politik som främjar investeringar i Sverige. Om vi öppnar de svenska gränserna, öppnar vi också för utländska investerare i Sverige. Genom ett EES-avtal som går ut på att Sverige blir medlemmar 75 % i EG, får vi tillgång till hela EGs marknad. Detta är ett första steg. Nästa steg bör vara ett svenskt medlemskap i EG. På detta sätt kan Sverige tillsammans med andra länder i Europa bidra till att bygga upp, inte bara EG och Sveriges näringsliv, utan vi kan bli en hävstång för utvecklingen i Öst och Småföretagen behöver också komma ut på EG marknaden. Mot denna bakgrund har vi från centern lagt fram förslag om att man skall ge ett speciellt anslag till utvecklingsfonderna, som t.ex. i samarbete med exportrådet kan främja exporten från de mindre och medelstora företagen och främja deras möjligheter att komma ut på den internationella marknaden. Till nya och spännande framtidsbranscher hör biotekniken. Här behövs ökad forskning och ökade satsningar. Ett forskningsprogram när det gäller bioteknikområdet bör snarast utarbetas. Sverige är faktiskt ett av de få industriländer som saknar ett sådant forskningsprogram. Detta är ett område där möjligheterna att utveckla företagsamheten är goda. Här behövs ökade satsningar från svensk sida. Herr talman! Till sist några ord om myndighetsstrukturen vad gäller det näringspolitiska området. Regeringen föreslår att det skall inrättas en ny näringspolitisk myndighet. Vi i centern anser att det är välmotiverat att förändra strukturen i myndigheterna på detta område, men vi föreslår en helt annan lösning som också förordas av moderaterna och folkpartiet liberalerna. I stället för att göra en mix av SIND, Energiverket och STU -- som socialdemokraterna vill -- väljer vi en kombination av SIND och Energiverket. Vi för vår del anser att den nya myndigheten med fördel bör kunna lokaliseras till Nyköping. Det finns anledning att påpeka att den nya näringspolitiska myndigheten inte får bli ett nytt SIND, utan besluten och ansvaret måste i större utsträckning än hittills föras över från central till regional nivå. Den nya näringspolitiska myndighetens uppgift bör vara teknisk forskning, utveckling med inriktning på näringslivs och energifrågor samt tillförsel och användning av energi. Till länsstyrelserna och till de regionala utvecklingsfonderna bör ansvaret för småföretagsfrågor, regional utveckling och näringspolitiska utredningar och utvärderingar förläggas. Det finns mycket som kan göras på regional nivå i detta avseende. Herr talman! För svenskt näringsliv i allmänhet och de mindre och medelstora företagen i synnerhet behövs en ny politik och en ny regering. Centern erbjuder en ny näringspolitik inför 90-talet. Vi är beredda att ta vårt ansvar efter valet i en ny regering, om väljarna så önskar. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 49 och 55. Vi vidhåller förstås våra ställningstaganden i övriga reservationer, men jag yrkar i detta sammanhang inte bifall till dem.

Herr talman! På en punkt kan jag instämma med Rolf L Nilson. Han talade om hur värdefullt det skulle vara om vi kunde få en debatt om hela det område som omfattas av näringspolitiken, inkl. Men i övrigt, herr talman, är det inte så mycket av det Rolf L Nilson sade som jag kan ställa mig bakom. Hans krav på kollektiva lösningar och ökat samhälleligt ägande, hans försök att stoppa varje ansträngning till skattesänkningar, allt detta kan framstå som naturligt för den som anser att socialism, dvs. samhälleligt ägande, skall vara vägledande för samhällsbygget. När jag hör detta noterar jag också att det finns påtagliga likheter mellan Rolf L Nilson och de varelser som fanns i den TV-film som gick på för ett antal år sedan. Det var några konstiga varelser från en annan planet som när man slet av dem det yttre skinnet visade sig ha ormskinnet kvar innanför. Jag kommer ihåg att den filmen hette V. Det är ganska intressant att notera vilket förutseende de som gjorde filmen hade. Bakom v:et, vänsterpartiet, finns den gamla kommunismen kvar i grunden oförändrad, med allt vad den har åstadkommit av förtryck av människor, skapande och initiativkraft. Det framgick med stor tydlighet av det Rolf L Jag glädjer mig åt att industrinministern är närvarande här i kammaren. Det finner jag naturligtvis självklart. Vad skulle kunna vara viktigare för en minister med ansvar för industrifrågor än att närvara och delta i den debatt som äger rum i riksdagen om näringspolitiken? Det finns naturligtvis ingen annan möjlighet för den som respekterar riksdagen och demokratin i den form den har i en parlamentarisk demokrati än att göra detta. Men det är ändå roligt att han är här, och det vill jag gärna understryka. Men det är ändå egendomligt, industriministern, att regeringen måste ha stöd av Rolf L Nilson när det gäller krav på ett kollektivt kapital, nya placeringsregler för AP-fonderna, för riskbolagen och för förvaltningsbolaget Fortia. Regeringen lägger fram de gamla socialistiska förslagen, och där kan regeringen få stöd av kommunisterna. Är det den politiken, Rune Molin, som svensk socialdemokrati skall stå för?

Herr talman! Det finns en hel del i Rolf L Nilsons och vänsterpartiets sätt att driva näringspolitik som det finns anledning att kommentera. Det är inte särskilt många överraskningar i sig, utan snarast den traditionella socialistiska politiken av gammalt kommunistiskt snitt som framkom, om än klätt i nya bokstäver och nya ord. Det är ett nationellt kollektivt kapital, de gamla statliga företagen och den gamla statskapitalismen eller statsägandet som skall fram igen, men knappast några nya lösningar. Jag har svårt att förstå att detta är vad Sverige behöver. Det finns knappt något enda land i denna del av världen som går i den riktningen. De gamla partibröderna på andra sidan Östersjön går i rakt motsatt riktning efter en närmast fiaskoartad historia med statligt företagande, planhushållning och mycket annat. Det är möjligt att vi borgerliga partier hålls samman av vad Rolf L Nilson kallar skattekverulans. Men skattetrycket i Sverige avviker radikalt från skattetrycket i övriga västvärlden. Med ett skattetryck som är nästan 40 % högre, med låg tillväxt och stora ekonomiska problem, där svenskt företagande har svårt att konkurrera, är det inte särskilt konstigt att vi vill få ner skattetrycket för att öka konkurrenskraften för svenska företag. Jag är inte orolig för att svenska företag investerar utomlands, men jag är orolig för att ingen verkar vilja investera i Sverige från utlandet; man väljer andra ställen. Det är ett mycket dåligt betyg på den typ av investeringsklimat vi har här i Sverige. Det är därför som vi borgerliga partier har ett rekordstort antal gemensamma reservationer i det här betänkandet, där vi visar enad front i fråga om våra möjligheter och vår vilja att ge Sverige en ny framtid. Men vad Rolf Nilson visar tillsammans med socialdemokratin är inte någon enad front, antar jag. Vi får väl svar om detta. Det måste väl vara någon koalition -- miljöparti, vänsterparti, socialdemokrati och möjligen några med drag under galoscherna -- som skall kunna genomdriva er politik.

Herr talman! Jag tycker att jag fick en ganska bra illustration till vad jag sade, och en bekräftelse på att jag har rätt. Ingen av talarna presenterade någon tillstymmelse till borgerlig näringspolitik. Man upprepar sin skattekverulans. Hadar Cars tog tillfället i akt att angripa industriministern -- med en replik till mig som förevändning. Sedan visade Hadar Cars att jag hade fel när jag sade att han var en liberal kverulant; han är snarare en konservativ kverulant. Han kan tydligen inte uppfatta att någonting förändras -- att vänsterpartiet kan förändras, att politiska motståndare kan förändras. Per Westerberg uppfattade inte heller att jag inte någon gång talade om planekonomi. Jag talade om ett blandat ägande, jag gjorde kammaren uppmärksam på det faktum att det statliga inslaget i ägarbilden i Sverige är ovanligt litet vid en internationell jämförelse. Min uppfattning är att det behöver förstärkas, att det behövs som en motvikt till den privata kapitalkoncentrationen. Jag är också övertygad om att man kan bedriva ett modernt, slagkraftigt statligt ägande som inte kommer att visa upp samma svagheter, samma stelbenthet, samma bristande hänsyn till natur och människor som vi har sett i det östeuropeiska statliga ägandet och i Östeuropas planekonomier. Hadar Cars har tydligen lagt märke till att TV 3 har valt att sända repris på filmen V. Det är givetvis en valfilm, ett inlägg i valdebatten från vår sida.

Herr talman! De gamla argumenten om den splittrade borgerligheten börjar verka ganska nattståndna. Om Rolf Nilson och vänsterpartiet bekvämar sig med att titta på det betänkande som vi faktiskt debatterar nu, så finner ni att det är gemensamma borgerliga reservationer om de centrala riktlinjerna när det gäller näringspolitiken, småföretagen, myndighetsstrukturen -- alla de centrala frågorna för näringspolitikens bildande. Där är vi eniga, medan vi möter en handlingsförlamad och splittrad front från motparten, som kan tänkas bestå av vänsterparti, miljöparti och socialdemokrati, om man skall ha någon möjlighet att formera ett trovärdigt regeringsalternativ till hösten. Det är vänstern som är splittrad, det är vänstern som inte förmår presentera ett handlingsalternativ för att kunna klara företagandet här i Sverige. Ett handlingsalternativ är inte att stirra på gamla öststatsmodeller om ökat nationellt kollektivt kapital, om än mer flexibelt än där. Att öka det statliga ägandet, det statliga företagandet, är ingen lösning för framtiden. Det vore intressant att längre fram i debatten få höra vänsterpartiets eventuella regeringskolleger kommentera detta.

Herr talman! Det som borde oroa Hadar Cars och Per Westerberg är väl snarast att när deras resp. partiledare tillsammans presenterar ett borgerligt alternativ, dvs. försöker göra regeringspolitik av sin skattekverulans, så minskar populariteten hos väljarna -- då går man tillbaka. Det är, tycker jag, ett mycket tydligt tecken på att detta inte är vad svenska folket vill ha.

När det gäller utlandsinvesteringar och bristen på utländska investeringar i Sverige, tycker jag att det hade varit bättre om vi hade kunnat föra en saklig diskussion om detta. Samma dag som näringsutskottet hade sin utfrågning om de utländska investeringarna presenterade en av TVs nyhetssändningar -- jag minns inte vilken kanal det var -- en representant för svenska IBM, som talade om Sverige som ett alldeles utmärkt land att investera i. Man byggde ut, man fick tillgång till välutbildad, relativt datakunnig arbetskraft. För detta företag var Sverige inte det krisland, det negativa investeringsland som moderata samlingspartiet och folkpartiet vill göra det till.

Herr talman! Per Westerberg försökte fösa in miljöpartiet i en fålla tillsammans med vänsterpartiet och socialdemokraterna -- och dessutom med de där personerna med drag under galoscherna. Jag vill verkligen betacka mig för det sistnämnda sällskapet -- jag hoppas att vi slipper att se dem i denna kammare, för de har icke visat sig ha förståelse för ett demokratiskt arbetssätt. Miljöpartiet vägrar att bli inföst i någon fålla, Per Westerberg. Vi vill själva välja vem vi skall samarbeta med. Vi samarbetar gärna med partier både till höger och vänster, om de för en miljöpolitik som går i samma riktning som vi vill driva miljöpolitiken. Detta är i och för sig vårt stora bekymmer. Vi finner att socialdemokratin och borgerligheten för en politik som i stort är samstämmig när det gäller miljö och energifrågor. Vi talar i dag om näringspolitik för tillväxt. Då finner i varje fall jag att det tycks vara en stor enighet om att tillväxt i konventionell mening är önskvärd. Detta är grundläggande. Där står alltså de borgerliga och socialdemokratin på samma sida. Vad menas då med tillväxt? I konventionell betydelse menas att summan av varor och tjänster i landet skall öka. Helst vill man att det skall öka per capita. Sverige ligger redan i dag i topp i Europa när det gäller BNP per capita, dvs. före alla EG-länder såvitt jag vet. Därför är det litet bekymmersamt att höra den ständiga klagan över det eländiga tillståndet i Sverige som man hör borgerligheten, speciellt moderaterna, vältra sig i. Vi i miljöpartiet är kritiska mot detta tillväxtbegrepp. Vi säger att det är ett farligt begrepp. Vi lurar oss själva. Denna ökade konsumtion av varor kan betyda vad som helst. Framför allt är vi oroliga för att denna ökade konsumtion och produktion av varor utarmar våra naturtillgångar och leder till att vi dessutom försmutsar vår miljö. Så har det varit. Är man inte villig att diskutera tillväxtens innehåll är det troligt att det kommer att bli så. Det är kolossalt viktigt att när man diskuterar tillväxt också talar om vad det är som skall växa. Det är mycket i vårt industrisamhälle som vi miljöpartister menar inte kan och inte får växa. Vi vill ha moraliska utgångspunkter för vad som skall växa. Vi har många gånger från denna talarstol sagt att det skall vara vissa kriterier när vi talar om vad som skall växa. Vi skall ha kriterier som solidaritet med naturen, solidaritet med kommande generationer, solidaritet med de fattiga folken och solidaritet med dem som har det besvärligt i vårt eget land. Med dessa utgångspunkter skall vi diskutera vad det är som får och kan växa. Då finner vi att det är mycket som inte bör växa utan tvärtom bör krympa. Då tar man till det besynnerliga ordet negativ tillväxt, vilket inte är bra. Vi förstår i och för sig vad som menas. Krympning vore kanske ett bättre ord. Med dessa solidariteter som utgångspunkt kan man lägga upp ett program för hur man menar att samhället bör utvecklas. Det väsentliga är att vi i vår teknik och vår produktion och konsumtion överger de linjära förloppen, dvs. från naturresurs till produkt och därefter till sophög, och i stället går in för cirkulära förlopp där man återanvänder så mycket som möjligt. Redan när processen startar skall man tänka igenom hela processen och fråga sig om den är förenlig med solidariteterna och de ekologiska kraven. Vi befinner oss i en ekonomisk kris. Den är huvudsakligen internationell, även om vi har fördjupat krisen i Sverige genom egna åtgärder där vi har ''priced ourselves out of the market'' på vissa områden. Vi har alltså haft en för snabb kostnadsutveckling. Men det är minst lika viktigt att inse att vi har en ekologisk kris. Den är också global. Vi är delaktiga i den. Vår uppgift är inte bara att lösa den ekonomiska krisen, dvs. att framför allt skapa sysselsättning. Vår uppgift är också att lösa den ekologiska krisen. Där behövs tillväxt på en rad områden som har med miljövänlig teknik att göra, en bättre energiteknik som satsar på förnybara resurser och hushållning, en bättre konsumtionsteknik som satsar på energisnål trafik. Över huvud taget behövs en diskussion om hur samhällsstrukturen skall utvecklas. Vi har sedan länge sagt att skatteinstrumentet måste användas på ett annat sätt än i dag. Vi måste beskatta det som mänskligheten har ont om, nämligen energi och naturresurser. Däremot går det att sänka skatten på sådant som det är uppenbarligen gott om och som vi har bekymmer att utnyttja, nämligen arbetskraft. Detta borde vara så självklart att jag kan inte begripa att inte någon politiker inser att det är den riktning som vi bör gå om man tror på marknadsekonomi över huvud taget. Om staten skall ingripa med skatter, skall den göra det på ett sätt som gör att man hushållar med det som det är ont om och inte hushållar så mycket med det som vi har gott om. Med utgångspunkt i detta yrkar jag bifall till reservation 3, där vi från miljöpartiet ger våra principiella synpunkter på tillväxten och vad som där tillhör. Vidare har vi frågan om internationaliseringen. Vi har noterat att regeringen i sin beskrivning av t.ex. EG bara talar om de positiva effekterna. Det är klart att det finns positiva effekter av internationellt samarbete. Men det finns också en hel del bekymmersamma punkter som man helt förtiger. Det gäller svårigheterna och riskerna med storskaligheten. Det leder till ökade transporter och sannolikt till ökad energi och resursanvändning. Dessutom har vi den anonymitet som uppstår på grund av storskaligheten. Besluten fattas långt bort från dem som är berörda. Den som fattar besluten ser sämre konsekvenserna av sina egna åtgärder. Och de som utsätts för besluten förstår inte några sammanhang eftersom de är insatta i ett storskaligt system, där de inte själva kan genomskåda systemets verkningar. Det är bara ett exempel på hur man bör vara någorlunda kritisk när det gäller internationaliseringen och inte bara köra på och säga att utvecklingen går åt rätt håll. Som politiker har vi anledning att värdera utvecklingen och se om den verkligen går åt rätt håll eller om utvecklingen behöver styras åt något annat håll. I det fallet kan det gälla att bromsa storskaligheten och satsa på sådant som jag tror att människor i allmänhet gillar, nämligen mångfald, småskalighet och närdemokrati. Jag går då över till småföretagspolitiken. Vi tror att en EG-anslutning för en stor risk för småföretagsamheten i landet. Det är sannolikt att ungefär 30 % av våra svenska småföretag kommer att slås ut. Ett skäl till varför vi är skeptiska till EG anslutningen är att det är en skandal att ta den för given utan att ha en bred demokratisk diskussion om vad en anslutning betyder för Sverige. När det gäller småföretagspolitiken i övrigt har vi en gemensam politik med åtskilliga av de borgerliga när det gäller kapitalförsörjning och liknande. Vi har som bekant ett eget förslag, nämligen när fondsförslaget. Vi säger att löntagarfonderna skall upplösas och de medel som finns där skall användas för lokala närfonder som stödjer småföretagen både när det gäller kunskapsutveckling och när det gäller lån. Jag yrkar bifall till reservation 7. Det uttalas stora bekymmer för att det görs så få utländska förvärv av företag här i Sverige. Den statistik som jag har sett antyder att sedan början av 80-talet har utländska intressenters köp av svenska företag ungefär fördubblats, vilket inte verkar så förskräckligt krisartat. Det som möjligen kan anses vara krisartat är den våldsamma expansionen av svenska företagsköp i andra länder, framför allt i EG, där Sverige har något slags rekord under 1989 och 1990. Det har bl.a. lett till att den svenska utlandsskulden nu lär uppgå till 500 miljarder svenska kronor. Det antyder kanske i någon mån att vår svenska företagsamhet har lidit av hybris, självöverskattning, i sin förtjusning att få leka på den europeiska marknaden. Vi vet av alla förluster i bankväsendet och finansbolagen att försiktigheten i många fall inte har varit en ledstjärna för svensk företagsamhet under de gångna åren. Det betyder inte att man skall vara överdrivet försiktig, men det har uppenbarligen gått för långt åt andra hållet. När det gäller de utländska företagens förvärv i Sverige tycker jag att de borgerliga och socialdemokraterna borde tro på marknadsekonomin och säga att det här sköter sig självt. Låt utländska intressenter, om de finner det lämpligt, köpa svenska företag. Varför staten eller politikerna skall försöka att driva utvecklingen i den ena eller den andra riktningen är inte så lätt att förstå. Jag skall gå över till frågan om teknisk utveckling. Det påstås ibland att miljöpartiet är teknikfientligt. Så är det inte, men vi vill välja teknik. Vi menar att regeringens och de borgerligas satsning på teknik är rätt samstämmig. Man satsar på allt som går bra och tycker att det skall gå ändå fortare. Nu tycker ju vi från miljöpartiet att branscher som går väldigt bra -- låt oss säga elektronikindustrin, dataindustrin, osv. -- faktiskt kan sköta sin utveckling själva. Det finns inga starka skäl för att den skall ytterligare påskyndas. Vad som borde göras från statens sida är att satsa på teknik som möjligtvis inte har samma skjuts av marknadskrafterna, t.ex. sådan som har att göra med att skydda miljön. Där finns inga naturliga ekonomiska korrektiv som ser till att miljöförstöringen kommer in i kalkylen. Felet med hela BNP-begreppet är att allt det negativa som sker i miljön inte visar sig i BNP kalkylerna. Hela den tillväxtstatistik som man sysslar med i BNP-kalkylerna är enligt vår uppfattning falsk. Om vi värderade den förstöring av luft, vatten och jord och den uttömning av naturresurser som sker, har vi förmodligen i industrivärlden i realiteten kontinuerligt en negativ tillväxt. För att driva en teknisk utveckling i rätt riktning, har vi föreslagit inrättandet av en delegation för ekologisk teknik. Jag yrkar bifall till reservation 22. En mindre fråga som vi också tagit upp i en reservation är inrättandet av ett Teknikens hus, där man skulle syssla med frågorna om tekniken och dess sammanhang med den globala miljö och resursutvecklingen och om tekniken i det globala överlevnadssamammanhanget. Vi tycker att det vore väldigt värdefullt, om någonting sådant kunde komma till stånd, för det finns inte i Sverige i dag. Vår syn på småföretagsutveckling kommer Krister Skånberg att utveckla vidare. Vi har en motion om aktiebolagens ansvar. Vi anser att ägande och ansvar skall höra ihop. Vi är kritiska mot aktiebolagslagen, därför att aktieägarna är totalt avhända ansvar för det som de äger. Vi menar att aktiebolagslagen behöver ses över, så att man får en bättre koppling mellan ägande och ansvar. Bilindustrin har vi motionerat om varje år, och det gör vi i år igen. Vi tror inte att bilindustrin är någon tillväxtindustri och vi anser att den inte heller bör vara det -- jag talar i första hand om personbilsindustrin. Personbilstransporter är energislösande och miljöskadliga och bör därför minskas på sikt. Jag yrkar bifall till reservation 71 och också till reservation 74, som gäller en mindre fråga, nämligen utveckling av Alvarmotorn, men som aktualiserar en brist i vårt samhälle. Det finns ingen institution -- för ett antal år sedan hade vi Utvecklingsbolaget -- som kan ta hand om produkter som gått från experimentstadiet till nästa stadium, framtagande av prototyper. Livscykelspecifikation är någonting som borde vara självklart för att vi skall få ett bättre grepp om vad vi sysslar med i vår produktion och i vår varuframställning. Jag yrkar bifall till reservation 77. Den bygger på en motion som jag själv skrev 1975, 13 år innan jag kom in i riksdagen, och som jag menar fortfarande är i högsta grad aktuell. Jag gläder mig åt att det finns en viss förståelse för att livscykelbegreppet behöver komma in i vår beslutsprocess. Det är angeläget att producenterna frågar sig, när de startar produktionen, hur livscykeln för produkten skall se ut och deklarerar sina avsikter ända fram till skrotningen. Som gammal konstruktör vet jag att ingen konstruktör hittills har planerat för skrotning. Jag tycker att det vore en självklar plikt för varje producent och varje konstruktör att tänka igenom hur råvarorna i produkten, när produkten en gång är uttjänt, skall kunna återvinnas. Det är ett rimligt krav. Det finns också behov av en lag om produktkoncession, där man går ett steg längre, för att se om vissa produkter över huvud taget är förenliga med god resurs och miljöhushållning. Vi vill också ha miljöredovisningar i bokslut och prognoser från bolagen. I första omgången kan de vara frivilliga, men på sikt behöver de antagligen göras lagfästa. Det är en skandal att elprodukter icke är försedda med energideklaration. Det är en tiodubbel skandal, eftersom det har gått tio år -- elva år t.o.m. -- sedan vi hade en folkomröstning om kärnkraften. Då sades det att sparande av energi och elektricitet bör sättas i första rummet. Sådana deklarationer finns i andra länder, och det är en skandal att det inte finns i Sverige. Bifall till reservation 20! Slutligen sockerbruken. Det saknas uppenbarligen kreativitet, när man skall lägga ner sockerbruken men ingen vet vad folk skall syssla med i stället. Samtidigt som centerpartiet exempelvis föreslår att man skall lägga etanolfabriker i Köping, Västmanland och, tror jag, i Värmland, har man inte kommit på den enkla och uppenbara tanken att när sockerbruk läggs ner vore det mycket lämpligt att placera etanolfabriker på de ställena.

Herr talman! Först helt kort en rättelse till Lars Norberg. BNP-tillväxten är negativ redan nu. Man behöver inte diskutera olika miljöbalanser i det hela. När det gäller levnadsstandarden och att vi har det bra i dag, tror jag att det finns många som känner att de inte har det. Det är inte särskilt positivt att normala svenska löntagare nästan inte har haft någon utveckling av sin lön efter skatt under de senaste 20 åren. Vi tror att ekonomiskt tillväxt behövs även för att klara miljöproblemen. Det har vi ju debatterat många gånger i den här kammaren. Jag tycker att jämförelsen mellan dålig ekonomisk tillväxt och usel miljö speglas utomordentligt väl i dag i Östeuropa. Där kan man se vad det är fråga om. Den fråga som jag egentligen begärde replik på var regeringsalternativen. De tre borgerliga partierna är oeniga i vissa frågor. Vi moderater vill gå längre med skattesänkningar i synnerhet för småföretagen. Men vi har i det här betänkandet presenterat en ganska heltäckande borgerlig näringspolitik. Vi har redan här klart stakat ut vad den bör innehålla. Mot den står en splittrad vänster. Man kan alltid tvista om huruvida miljöpartiet vill räkna sig dit eller ej. Man vill uppenbarligen redan här dra sig ur det eventuella samarbete som möjligen Rolf L Nilson antydde. Därmed står motståndet mot borgerligheten än mer splittrat, än mer handlingsförlamat.
Herr talman! Jag noterar också att Lars Norberg tycker illa om att bli hopkopplad med socialdemokratin och vänsterpartiet, det gamla vänsterpartiet kommunisterna. Herr talman! Jag har roat mig med att göra litet statistik på de reservationer som finns till vårt betänkande om näringspolitiken. De är 82 till antalet. Av dem är det 16 stycken som är gemensamma för de tre borgerliga partierna moderaterna, folkpartiet och centerpartiet. Den konstellation där miljöpartiet oftast förekommer tillsammans med andra partier är med vänstern. Därför är det inte konstigt att man kan få det intrycket av betänkandet att samarbetet mellan miljöpartiet och de gamla kommunisterna är särskilt nära. Nu skall man naturligtvis inte bara utgå från antalet reservationer, för det säger naturligtvis ganska litet trots allt. Det beror ju på vad de handlar om. Man kan konstatera att när det gäller viktiga frågor -- för Sveriges framtid så viktiga frågor som synen på vårt samarbete med Europa, hur vi skall klara vår energiförsörjning och hur vi skall öka vår tillväxt eller vilken tillväxtpolitik vi skall föra -- är likheterna mellan miljöpartiet och kommunisterna påfallande. Det gäller alla dessa frågor och många andra. Jag noterar också att Lars Norberg vantrivs med kopplingen och värjer sig mot dess konsekvenser. Jag vill gärna tolka det som ett lovande tecken, men jag är inte så säker på att det är en riktig tolkning.
Herr talman! Per Westerberg, visst har vi nu negativ tillväxt i konventionell bemärkelse när det gäller BNP. Det vet jag mycket väl. Det är väl i och för sig ingenting att glädja sig över, om tillväxten beror på att människor går arbetslösa. Det kan inte vara någon målsättning. Miljöpartiet älskar inte den sortens negativ tillväxt. Vi vill gärna att människor skall ha ett arbete. Vi har lagt fram förslag om hur man skall försöka minska arbetslösheten och få fler människor i arbete. Jag återkommer till detta i nästa debatt. Men det som inte finns med i vårt tillväxtbegrepp, Per Westerberg, är frågan om de skador som vårt industrisamhälle förorsakar på miljön och den uttömning av naturresurser som ständigt sker. Om de tas in i kalkylen hade vi haft en negativ tillväxt, det är jag ganska övertygad om, långt innan den visar sig som negativ tillväxt i BNP. Men det är klart att på sikt kommer miljöförstöringen även att leda till att vår s.k. konventionella BNP-tillväxt blir omöjlig. Produktionen kommer att minska och miljöskadorna kommer att växa tills vi får en djupgående kris i samhället. Det är detta som vi är rädda för. När det gäller regeringsalternativet har vi alltsedan vi kom in i riksdagen sagt att vi står självständiga i förhållande till de gamla partierna. Vi vill företräda en annan dimension i politiken. Tyvärr har vi blivit ganska ensamma om den dimensionen, nämligen den ekologiska dimensionen. De gamla partierna vägrar att diskutera den. Det är likadant när det gäller den långsiktiga politiken. Slutligen, Hadar Cars, vill vi gärna samarbeta med hela Europa, och det har vi deklarerat gång efter annan. Vi vill gärna samarbeta med EG. Men vi vill inte alltid kapitulera för EGs regler och bestämmelser. Vi vill att Sverige skall föra en självständig politik, vilket inte bör hindra samarbete. När det gäller energipolitiken och tillväxtpolitiken har vi en annan värdering och den har jag ganska klart talat om hur den ser ut i mitt anförande. Jag kan repetera det en gång till. Den konventionella tillväxten är ett dåligt mått. Den mäter sådant som är negativt och lägger ihop med det som är positivt. Sådant som leder till miljöförstöring adderas till det som eventuellt leder till att vi hushållar med miljö och energi. Därför kan vi inte dela Hadar Cars uppfattning. Om sedan vänsterpartiet samtycker till våra reservationer kan jag inte hindra det. Däremot har jag märkt att de borgerliga med viss ansträngning försöker att avstå från att delta när det gäller sådana ståndpunkter som miljöpartiet framhåller och som egentligen är deras egna.
Herr talman! Jag tycker att det skall tas till protokollet att det är länder med dålig ekonomisk tillväxt som har de stora miljökatastroferna. Sammanbrottet i Östeuropa visar entydigt att det är dålig ekonomi och dålig tillväxt som ger dålig miljö. Det är länder som är ekonomiskt framgångsrika som klarar miljöproblemen.
Herr talman! Lars Norberg säger att man vill samarbeta med hela Europa och spelar upp det som någon slags motsättning mot dem som tycker att vi skall medverka i den Europeiska gemenskapen och ge Sverige en plats där. Han har i grunden fel och det måste understrykas när de här propåerna kommer fram i kammaren. Hela Europa vill nämligen samarbeta med EG. De nya staterna i Östeuropa, de nya demokratierna, har som mål att bli medlemmar i den Europeiska gemenskapen. Den Europeiska gemenskapen omfattar i dag 340 miljoner människor. Snart är det kanske ännu flera, och målet för de nya staterna är att också bli medlemmar. Det är den Europeiska gemenskapen som är navet i den europeiska utvecklingen. Det är därför så eländigt svagt att man försöker spela ut det och spela bort det. Man talar om att det finns en annan dimension utanför. Miljöpartiet och kommunisterna hänger sig också stundtals åt detta. Herr talman! När det gäller de miljöfrågor som Lars Norberg talar om, tror jag inte att miljöpartiet på någon punkt uppvisar en bättre sammanhållen miljöpolitik än vad folkpartiet liberalerna gör. Det är våra krav på bl.a. miljöavgifter och styrning av verksamheter som leder bort från miljöskadliga ämnen. Det är sådant som kan ge resultat. Det gäller även våra krav på ökade avsättningar för naturvård. Jag noterar också att det finns en positiv utveckling som man inte heller bör blunda för. Det gäller t.ex. tillväxten av svensk skog. Låt oss se vad vi kan göra gemensamt för att åstadkomma en bättre miljö. Men låt oss inte glömma bort att det också för detta är nödvändigt med det europeiska samarbetet. Vi kan inte komma till rätta med utsläppen till luft ochvatten och de stora miljöskadorna ensamma. Det kan bara ske inom ramen för ett överstatligt samarbete tillsammans med andra europeiska länder inom den
Herr talman! Jag är helt överens med Hadar Cars om att det behövs ett överstatligt samarbete för att lösa miljöproblemen. Det måste naturligtvis ske både med EG och med det övriga Europa. Det finns nämligen ingen miljögräns mellan EG och det övriga Europa. Superstaten EG med sina 340 miljoner invånare skapar en del oro, i varje fall hos mig. Är det över huvud taget möjligt för en sådan superstat att bli en fungerande demokrati? Vi i miljöpartiet hyser visa tvivel på den punkten. Dessutom har vi funnit att den ideologi som tycks driva EG just nu är en djupt materialistisk ideologi som vill satsa på snabb ekonomisk tillväxt av den typ som vi tror är farlig för miljön med hänsyn till resurserna. Dessutom bygger den upp en mur kring EG. Man har en ambition att vara det tredje stora blocket i världen och konkurrera med USA och Japan. Denna Festung i Europa skall alltså vara det tredje supermaktsalternativet. Vi i miljöpartiet tycker inte om supermakter. Per Westerberg talar om katastrofen i öst. Den har i varje fall miljöpartiet i Sverige inget som helst ansvar för. Låt mig påpeka två saker i sammanhanget. Den första är att man i öst hela tiden och i stor skala har försökt kopiera den västerländska tekniken. Lenin sade att kommunism är socialism plus elektricitet. Chrusjtjev drev ett intensivt arbete för att så snabbt som möjligt närma Sovjetunionens teknik till den västerländska tekniken. Vad som fattades i öst var den demokrati i väst som lyckades sätta viss hämsko på den ohejdade tekniska utvecklingen. Det tror jag inte att vi skall tacka företagen så mycket för, utan det skall vi tacka människorna och demokratierna i väst för. De har haft möjlighet att säga ifrån när företagens och industrins miljöförstöring har gått för långt. Cars anhållit att till protokollet få antecknat att de inte ägde rätt till ytterligare repliker.

Fru talman! Det är möjligt att vi borgerliga politiker kan kallas för svartmålare av vad som händer i Sverige i dag. Vi är dock inte ensamma. Det ekonomiska sekretariatet för OECD, de västliga industrinationerna, tycks ha exakt samma uppfattning, konjunkturinstitutet också liksom de ekonomiska sekretariaten på nästan alla banker -- jag har sett en hel uppställning. Även finansplanens krisplaner verkar ha samma svartmålande uppfattning om Sverige. Vi har en snabbt stigande arbetslöshet, snabbt ökande antal varsel på arbetsmarknaden, betydande företagsnedläggningar och mycket nedåtgående konjunktur som gör att det ser väldigt besvärligt ut för Sverige de kommande åren. Sedan kan man alltid hitta gammal statistik under konjunkturuppgången som visar att det i alla fall gick bättre då, under själva uppgången, men det säger inte värst mycket. Man frågar sig om Åke Wictorsson över huvud taget har rest och träffat småföretagare och andra företagare under det senaste året. Jag har själv rest en del de senaste veckorna. Det är inte någon särskilt uppmuntrande bild man får runt om i landet. Vi har inte fått något riktigt klart besked om vad socialdemokraterna skall ge Sverige och om deras eventuella regeringskonstellation när man nu lappar och lagar på allianser med vänserpartiet och eventuellt miljöpartiet. Kommer man att ge klara besked om EG-ansökan? Inte bara att man skall söka utan vad ansökan innehåller, så att inte förhandlingarna går i stå som för Österrike. Företagarna måste få besked. Kommer man att anpassa skattetrycket till vad som gäller inom EG-området? Skall man sluta straffbeskatta svenska småföretagare jämfört med andra företagare? Skall vi se till att de får likvärdiga villkor när det gäller riskkapitalförsörjningen jämfört med utlandet, i stället för att vara hårdare drabbade än man är i övriga omvärlden? Är man beredd att satsa på den högre utbildningen för att verkligen se till att man får kvalificerad arbetskraft i svenskt näringsliv, i paritet med vad som finns utomlands? Är man beredd att göra infrastrukturinvesteringarna utan skattehöjningar och i stället sänka skattetrycket och omsätta de tillgångar staten har? Det går faktiskt, det visar utlandet, med höjt sparande som ett mycket klart resultat av detta. Det är en maktfördelning när man privatiserar -- ja. Herrarna i riksdag och regering får mindre att säga till om, och svenska folket -- genom ägandespridning -- mer. Jag tycker Åke Wictorssons inlägg klart visade bristen på handlingskraft för socialdemokraterna, behovet av en ny start för Sverige, som vi kan anvisa, och bristen på regeringsalternativ för den splittrade vänstern och miljörörelsen som möjligen skulle kunna utgöra ett alternativ till borgerligheten.

Fru talman!

Någon svartmålning av näringslivet har jag inte ägnat mig åt och kommer heller aldrig att göra. Däremot sätter jag stora svarta bockar för den rödfärgning av näringspolitiken och de villkor som företagen därigenom tvingats leva med som följer med socialdemokratisk politik. Åke Wictorsson talar om de små företagen, och talar varmt. Men då frågar jag honom: Varför vill han förhindra och försvåra för de små företagen att växa, t.ex. genom den skatt som man lägger på det arbetande kapitalet? Det gör att den som har ett företag och börjat köpa på sig maskiner, och byggt lokaler m.m. tvingas göra orimliga uttag ur företaget för att kunna betala dessa skatter för någonting som han behöver och som är nödvändigt för att företaget skall kunna växa och leva vidare. Klart är att när han en gång säljer företaget skall han beskattas. Men varför skall man ta dessa pengar månatligen ur företagets verksamhet? Det förstår jag inte. Varför vill man motverka att ett enskilt företag kan växa inom de områden där det i dag finns offentliga monopol? Jag tänker på vårdsektorn inte minst, men också på skolor och undervisning -- hela den stora sektor där i dag enskilda initiativ praktiskt taget inte får förekomma. Vilket fantastiskt område det skulle vara, inte minst för företagsamma kvinnor, om man släppte det fritt? Och varför hotar han hela näringslivet med förstatligande och ökad statlig styrning genom uppköp med hjälp av löntagarfonder och nu också AP-fonder och riskkapitalfonder? Åke Wictorsson konstaterar ju själv att de som ställer upp och stöder socialdemokraternas näringspolitik här i kammaren är kommunisterna. Man kan vända på det: De som stöder den kommunistiska politiken här i kammaren är socialdemokraterna. Det är det här omvända som gäller, ni är ju överens. På detta område är ni beroende av kommunisterna. Jag tycker det är ett utomordentligt allvarligt förhållande och ser fram emot att få en annan majoritet i denna kammare, med en annan och bättre näringspolitik.

Fru talman! Det märks att Åke Wictorsson har haft den 15 september i tankarna när han i nattens sena timme eller möjligen i går skrev sitt anförande till i dag. Han framställer Sverige som ett land som flyter av mjölk och honung, och han håller en lovsång till småföretagen. Men jag tyckte, vännen Wictorsson, att tonen i den där sången var litet falsk. Detta gäller kanske inte Åke Wictorsson själv utan snarare det parti som han representerar. Jag kan gärna kosta på mig det erkännandet att jag tror att Åke Wictorsson personligen känner mycket starkt för småföretagen, men han tvingas företräda en politik som inte omhuldar småföretagen lika varmt som han själv. Om nu Sverige skulle vara detta underbara land, som Åke Wictorsson gör gällande flyter av mjölk och honung, skulle ju inte situationen vara den den är. Konkurserna duggar tätt. Arbetslösheten stiger. Investeringarna sker utomlands i stället för här hemma. Småföretagare tvingas i samband med generationsskiften att överlåta företagen till investmentbolag eller andra på grund av gällande regler för arvs och förmögenhetsbeskattning. Det är, Åke Wictorsson, dessa bitar som måste åtgärdas. Om nu socialdemokraterna skulle vara intresserade av småföretagen, varför tar ni då inte bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital? Ge ett besked i den här debatten! Om ni eventuellt skulle vinna årets val -- vilket inte mycket talar för -- när kommer ni i så fall att genomföra detta? Varför drar socialdemokraterna in pengar från de regionala utvecklingsfonderna, pengar som skulle behövas till utveckling av småföretag? Varför lägger regeringen fram förslag om en försämring av transportstödet, vilket framför allt skulle drabba företagen i norra Sverige? Dess bättre rättade riksdagsmajoriteten till detta. Det har under senare tid lagts fram en rad förslag på åtgärder som gått stick i stäv mot Åke Wictorssons ambitioner. Turistnäringen är en viktig del av svenskt näringsliv, men denna drabbas av de skatteregler som socialdemokraterna har infört. Kooperationen, som också är en viktig del av svenskt näringsliv, drabbas genom lagförslag som riktar udden mot en del av kooperationen, som socialdemokraterna annars brukar tala så varmt om. När det gäller riskkapitalförsörjningen bygger socialdemokraterna upp gigantiska storregionala riskkapitalbolag, där pengar tas från länen, från utvecklingsfonderna och från löntagarfondssystemet för att man sedan skall kunna köpa in sig i småföretagen. Denna politik lyfter inte Sverige in i en positivare framtid. Det är, fru talman, inte mer socialdemokratisk politik vi behöver, utan mindre.

Fru talman! Det är bra att Åke Wictorsson ger en motbild till den borgerliga klagosången. Det är bra att Åke Wictorsson försvarar det gemensamma trygghetssystemet, det gemensamma ägandet och de insatser för att främja utvecklingen av de små och medelstora företagen som faktiskt har gjorts här i riksdagen. Det är ganska naturligt att ett sådant försvar och en sådan stolthet för den förda politiken leder till att även den bilden blir onyanserad, att man glömmer bort de brister som finns i den egna politiken. Det innebär att Åke Wictorsson i sin framställning till en del glömmer huvudtemat i de två senaste näringspolitiska propositionerna, nämligen behovet av en strukturomvandling i fråga om den svenska industrin, behovet -- som faktiskt markeras i propositionerna -- av att anpassa produktionen till vad människan och naturen tål. Det är delvis en korrigerande politik, en korrigerande strategi, på så sätt att regeringen föreslår åtgärder mot effekter av den egna tredje vägens politik. Jag skulle vilja ta upp vad Åke Wictorsson sade om behovet av en produktivitetsutveckling. Jag hoppas att Åke Wictorsson kan instämma i den beskrivning jag gjorde i mitt huvudanförande, dvs. att produktivitetsutvecklingen, om den skall vara långsiktig och om den skall bära, måste bygga på en demokratisering av arbetslivet och måste bygga på ett ökat inflytande, ett ökat självbestämmande för de anställda och ett ökat kunskapsinnehåll i arbetet. Jag tycker därför att det är beklagligt att det är just Saabs Malmöfabrik som framstår som en av de stora felsatsningarna och som läggs ned. Det är beklagligt att Volvos Uddevallafabrik är starkt ifrågasatt. Detta är just sådana framtidsprojekt som behövs, satsningar på nya organisationsformer och nya arbetsformer. Det är detta och inte det löpande bandet, det är detta och inte en ökad utsvettning med enkla arbetsmoment och enkla arbetsuppgifter, som skall leda till ökad hållbar produktivitet. Det är också bra att Åke Wictorsson betonar att det verkliga alternativet för den svenska politiska framtiden finns i den röda och gröna politiken -- med socialdemokratin, vänsterpartiet och ett något motvilligt miljöparti men tyvärr än så länge utan centerpartiet, som borde ha varit en naturlig bundsförvant.

Fru talman! Jag har varit med tillräckligt länge i politiken för att veta att de som siar om framtiden ofta har en helt annan uppfattning än vad verkligheten så småningom kommer att registrera. Jag tror att detta också gäller bedömningarna av det nuvarande konjunkturläget. Sätter man detta i relation till Sveriges allmänna ekonomiska läge -- vår näringslivsnivå, vår sysselsättning och vår låga arbetslöshet -- upplever jag inte att det på något sätt motsvarar den totala svartmålning som Per Westerberg har ägnat sig åt. Hadar Cars, gjorde en rad påståenden och slutade med att hänföra hela problematiken till beskattningen av det arbetande kapitalet i företagen. Den här förmögenhetsbeskattningen har funnits under hela 80-talet. Trots det har vi haft den utveckling vi alla känner till. Sedan, Hadar Cars, tycker jag att det vore fair play att acceptera Rolf Nilson och hans partitillhörighet och inte föra in taggtråd och stridsvagnar i debatten. Det finns inget underlag för den kopplingen. Det finns ingen grund för detta våldsamma försök att sparka mot en politisk meningsmotståndare, framför allt inte av en representant för ett parti som för närvarande till yttermera visso betungar oss med två partinamn. Per-Ola Eriksson! Jag känner socialdemokratin. Jag känner de socialdemokratiska kommunalpolitikerna och de socialdemokratiska landstingspolitikerna. Var i den faktiska verkligheten kan Per-Ola Eriksson påstå att den företagarfientlighet som Per-Ola Eriksson talar om finns? Det är precis tvärtom. På nivå efter nivå handlar socialdemokratisk politik om att skapa näringslivsutveckling, att skapa ekonomisk tillväxt, för att säkra grunden för det välfärdssamhälle som bär socialdemokratins signatur. Jag blir mer och mer konfunderad när det gäller centerpartiet.

Fru talman! Åke Wictorsson sade att den som ser in i framtiden ofta inte blir sannspådd. Jag ber honom erinra Allan Larsson om det när han träffar honom, om han någon gång får träffa de mäktiga herrarna i regeringen -- de är ju inte längre närvarande i de debatter som vi för i för regeringsledamöter viktiga frågor. Men om Åke Wictorsson får träffa Allan Larsson, så påminn honom om hans ljusblå bild av Sveriges framtid! Det är ju inte säkert att den blir verklighet. Sedan tyckte Åke Wictorsson att det var konstigt att jag tog upp frågan om beskattningen av det arbetande kapitalet, och sade att den har vi ju alltid haft. Ja. Men det har ju också fått konsekvenser. Det har varit mycket svårt för svenska företag -- svårare för dem än för företag i många andra länder -- att växa sig stora, att växa upp till stora företag. En viktig faktor har varit att man haft en särskilt hård beskattning av det arbetande kapitalet i de små företagen. Det försvarar Åke Wictorsson! Fru talman! Jag har ingen invändning mot att bli kallad för frisinnad -- tvärtom tycker jag att det är en heder. Hör bara vilket fint ord det är: frisinne. Men Åke Wictorsson blir upprörd över att jag påstår att vänsterpartiet alltjämt i sin kappa gömmer många kommunister och vill på något sätt frånta detta vänsterparti dess gamla relationer med förtryckarpartierna i öst.

Fru talman! Jag vill sluta med att än en gång notera att Rune Molin inte är närvarande och att de vänliga ord jag yttrade om hans intresse för riksdagen och för den debatt som vi för här i kammaren alltså visat sig vara felaktiga. Åke Wictorsson fick snabbt rätt även på den punkten -- den som spår om socialdemokratiska ministrars uppträdande i framtiden får sällan rätt.

Fru talman! Åke Wictorsson sade att han kände sitt parti och hänvisade till kommunalråd och landstingspolitiker. Det var avslöjande. Det är dem han i så fall känner någon samhörighet med, inte med den politik som den regering han egentligen skall slåss för företräder -- han nämnde inte den som något han brukar luta sig mot och känna igen sig i. Låt mig gå tillbaka till riskkapitalförsörjningen, som Åke Wictorsson har tagit upp några gånger, bl.a. i sitt inledningsanförande. Den modell som ni har valt är fel väg. Man borde på olika sätt se till att småföretagarna får behålla sina pengar i företagen, bl.a. genom att ta bort skatten på arbetande kapital. Men ni motsätter er detta. Ni drar er sakta förbi denna fråga. Varför? Skulle man ta bort förmögenhetsskatten beträffande småföretagen, skulle småföretagarna få pengar kvar. Företagens soliditet skulle förbättras. Ett av motiven till att ni inte vill ta bort denna skatt torde vara att ni vill göra småföretagen beroende av de riskkapitalbolag som ni i fjol drev igenom här i riksdagen. Denna beroendeställning tycker jag är olycklig. Nu handlar 90-talet om att vi måste förnya näringslivet. Vi måste göra småföretagen samt de mindre och medelstora företagen till en turbomotor i näringslivet. Vi kan göra det genom att sänka skattetrycket, införa lägre arbetsgivaravgifter samt ge egenföretagarna ett fribelopp, eftersom arbetsgivaravgiftsbördan är en tung börda för alla landets egenföretagare. För skogsbrukarna som är en del av Företagssverige kan vi ta bort skogsvårdsavgiften. Vi kan slopa förmögenhetsskatten på arbetande kapital, skapa ett offensivt program för investeringar i vägar, järnvägar och bättre kommunikationer samt satsa mera på forskning och högre utbildning. Vi måste stå bättre rustade med ett program för att möta konkurrensen från företagen i EG, den dag då vi ökar samarbetet med länder inom EG. Vi måste rusta svenskt näringsliv för ett svenskt medlemskap i EG. Med ett svenskt medlemskap följer av naturliga skäl en ökad konkurrens. Det är i detta perspektiv som vi skall förnya och reformera Sverige. Vi från centern tänker göra det i en ny regering men inte i den konstellation som Rolf Nilson såg framför sig. Han försökte fria. Ett frieri skall ha ett svar. Jag avvisar hans frieri.

Fru talman! Jag uppskattar det erkännande som jag fick av Åke Wictorsson. Jag kan konstatera att Hadar Cars har valt rollen såsom debattens clown. Jag ser det mera som hans eget problem. Det som stör mig litet är att han har valt att förolämpa mig personligen. Det hade inte varit nödvändigt. Jag vill återkomma till småföretagen. Liksom Per Ola Eriksson beklagar jag att socialdemokraterna har valt att huvudsakligen arbeta med att omfördela resurser till de små och medelstora företagen. De hade behövt förstärkta resurser. Vi från centern har motsatt oss indragningen av likvida medel från utvecklingsfonderna och sedan överföringen av en del av dessa medel till riskkapitalbolagen. Det hade behövts friska pengar. De tre borgerliga partierna ställde åter upp i skattekverulansen. Det är bra att regeringen inte hemfaller till något liknande utan ser småföretagarnas problem såsom komplexa problem. Det är verkligen inte bara en fråga om skatter. Över huvud taget är det väldigt sällan i den moderna politiken som det bara är att göra någonting, bara att sänka skatten, bara att avreglera eller bara att privatisera. Den moderna politiken och det moderna samhället är betydligt mer komplicerat än denna bara-politik. Från borgerligt håll sår man vind och riskerar att skörda storm. Vi kan se det när Ny demokrati håller på att segla upp såsom företagarnas favorit i den politiska världen. Det väsentliga för många småföretagare är just den typ av stöd som de får av t.ex. utvecklingsfonderna, som går in med ekonomisk rådgivning och hjälper till att på ett realistiskt sätt formulera och begränsa de uppgifter som man står inför. De hjälper till att dimensionera ens egen arbetsinsats så att den blir någorlunda rimlig och så att man orkar hålla ut och utveckla sitt företag långsiktigt. Man får inte slita ut sig och ge upp efter en kort period. Såväl i Sverige som internationellt kan man konstatera att den offentliga sektorn, som har angripits -- statliga insatser, statligt företagande och statliga beställningar - är oerhört viktig såsom beställare och marknad för näringslivet. Den statliga sektorn kan också vara idégivare när det gäller utvecklingen av ny teknik inom vård och omsorg.

Fru talman! Åke Wictorsson nämnde i sitt huvudanförande att ett av målen med den nya näringspolitiken är att man skall få ökat utbyte av statens kapital. Jag är rädd för att man överskattar möjligheterna. Det går faktiskt inte för en regering att kommendera fram ökad lönsamhet i ett statligt företag. Man kan för all del försöka att inspirera, men den typ av kommando som förekommer i näringslivspropositionen tror jag inte är särskilt framgångsrik på lång sikt. Vi från miljöpartiet har gång efter annan i våra näringspolitiska motioner tagit upp frågan om en samlad statlig policy för de statliga verken och företagen samt för gränsdragningen mellan verk och företag. Den saknas fortfarande från regeringens sida liksom ett ställningstagande till kravet på en demokratisering av näringslivet. Vi anser ju att de anställda och de som är beroende av företaget på resp. ort skall ha ett större inflytande och kunna bli delägare i företaget. Åke Wictorsson använde metoden guilt by association och påstod att miljöpartiet samarbetar med de borgerliga partierna. Hadar Cars och Per Westerberg använde samma metod och påstod att miljöpartiet vill samarbeta bara med partier till vänster. Vi står för en annan dimension i politiken. Vi står för de fyra solidaritetskraven. Vi står för en miljöpolitik, som beskrivs t.ex. i Woolworth Institutes skrift State of the World, där man beskriver utvecklingen i världen just nu och vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Sådana åtgärder har vi motionerat om här i kammaren. Jag håller med Åke Wictorsson om att den nidbild som man ritar av vänsterpartiet inte är rättvis. Vänsterpartiet har ändrat sig på väldigt många punkter. Det leder naturligtvis till att vi ibland finner att vi hamnar på samma ståndpunkt när det gäller miljöfrågor och internationella solidaritetsfrågor. Jag vill avsluta med ett bibelord: Det blir mer glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än över hundra rättfärdiga som ingen bättring behöver.

Fru talman! Jag tänkte tala litet grand om näringspolitik och framför allt om småföretagspolitik. Debatten har ju kommit att handla om väldigt många andra saker, men det är väl inte riktigt meningen. Jag tänkte försöka hålla mig till vad vi i miljöpartiet tycker och inte uttala mig så mycket om vad andra partier tycker, det kan de göra själva. Jag vill börja med några huvuddrag i miljöpartiets småföretagspolitik. Bakom varje småföretag finns en eller flera människor med företagsamhet, vilja, förmåga och uthållighet. Småföretag har ofta en stark lokal förankring, och de står för en idérikedom och en livskraft som är nödvändig för förnyelsen och utvecklingen av vårt näringsliv. Ändå har de ofta sämre möjligheter både att få personal och riskkapital än de stora företagen. Det är viktigt för småföretagen att få bättre tillgång till riskvilligt kapital. Och det är viktigt för människor, företag och organisationer att få goda möjligheter att satsa riskvilligt kapital i företag vilkas verksamhet de kan och vill vara med och ta ansvar för. Det är också viktigt att de människor som gör dessa satsningar kan försörja sig på sin verksamhet i företaget och att de kan bygga upp företaget genom att en del av de överskott som de bygger upp får stanna i företaget och att de också kan ta ut ett rimligt överskott av sin verksamhet för egen del. Som vi sade i debatten här i riksdagen senast i går bör ingen skatt betalas på arbetande kapital i små familjeföretag. Vi är alltså emot denna företagsbeskattning, förmögenhetsbeskattningen av arbetande kapital. Små företag måste ha möjlighet att finansiera sin utveckling med egna överskott. De bör t.ex. ha rätt att skattefritt bygga upp ackumulerade reserver. Vi har föreslagit upp till 25 basbelopp. Detta är särskilt värdefullt under de år som företagen byggs upp, innan lönesummor och eget kapital blivit stora nog. Särskilt under utbyggnadsskedet måste ägare, anställda och andra som tror på det nya företaget också kunna skjuta till s.k. ägarkapital, riskkapital, på gynnsamma villkor. Staten bör underlätta sådana satsningar med riskvilligt kapital genom att delvis uppskjuta beskattningen av sådant kapital, förslagsvis upp till tio basbelopp. På det riskkapital som satsas skulle man kunna ta ut bara en mindre del, t.ex. 20 %, av inkomstskatten från årets löpande inkomst från dem som avsätter riskkapital på detta sätt. Resten av riskkapitalet beskattas när det sedan tas ut ur företaget. Och det bör vara möjligt att satsa riskkapital under flera år på detta sätt, sammanlagt upp till ett visst antal basbelopp. Vi har föreslagit tio basbelopp. De kapitalvinster, den avkastning, som vi hoppas uppkommer skall naturligtvis sedan beskattas på vanligt sätt, men först då. Det här betyder att det blir lättare att få fram naturligt riskkapital, lokalt och småskaligt riskkapital.

De skall också själva vid behov kunna satsa riskkapital. De utgör alltså en viktig länk i denna kedja att förse små företag med riskkapital i olika skeden. Däremot tror vi inte på de riskkapitalbolag som regeringen har föreslagit och som riksdagen har fattat beslut om tidigare. De kommer med stor sannolikhet inte att bli till nytta för småföretagen. Vi tvivlar också på att de egentligen kommer att bidra till en balanserad utveckling i sin region och inom naturens gränser, därför att de mycket snabbt till sin karaktär blir storskaliga. Jag sitter, fru talman, i styrelsen för Stockholms läns utvecklingsfond och har till min förtvivlan och förvåning fått vara med om beslut där man säger att dessa riskkapitalbolag också skall få spela på börsen, att de så att säga inte skall gå ur sitt åtagande ens när företaget har kommit så långt i sin finansiering att det finns med på fondhandlarlistan eller kommer in på börsen. Man skall ju inte ha statliga riskkapitalbolag och ta pengar från utvecklingsfonderna för att driva riskkapitalbolagen för att de sedan skall vara med när det har gått så bra för företaget. Det blir då alldeles fel inriktning. Jag var därför tvungen att reservera mig. Det var enda gången jag har behövt göra det. Det finns, fru talman, många exempel på att utvecklingsfonderna har hjälpt nyföretagare och små och medelstora företag att få tillgång till riskvilligt kapital på samma sätt som de har kunnat hjälpa dem att få tillgång till utbildning och kompetens. Tills närfonderna kommer har utvecklingsfonderna en unik roll och en unik kompetens i detta sammanhanget. En del av deras unika kompetens är att de gör samlade bedömningar både av ett företags affärsidé och av företagarnas möjlighet att förverkliga denna affärsidé. De gör både ekonomiska och personliga bedömningar. Jag tror att den typen av överblickande bedömningar är väldigt viktiga. Som vi påpekar i reservation 39 är det farligt att som riksdagen gjorde säga ja till att dra in så mycket pengar från utvecklingsfonderna. Det är de som för närvarande har möjlighet att ge det småskaliga stödet till de små företagen. Jag skall passa på att yrka bifall till reservation 36, som handlar om riskkapitalbolagen. Det är viktigt att företag kan drivas i olika former, och det är också viktigt att man uppmuntrar företagsformer som på olika sätt ger människor möjlighet att satsa arbete och pengar. Företagsformerna bör också uppmuntra till ansvar och solidaritet med omvärlden -- med avseende på människor, djur, natur och framtid. För oss i miljöpartiet står det klart att det behövs bättre lagliga möjligheter än i dag att kräva ansvar av dem som inte själva är beredda att ta ett sådant. Jag ställer mig därför bakom reservation 48 och motion 1990/91:31, där Carl Frick och jag har begärt en utredning om en utvidgning av ägaransvaret. Jag sade alltså inte, fru talman, att vi yrkar bifall utan att jag ställer mig bakom. I miljöpartiet tror vi mycket på att man skall kunna driva företag tillsammans och dela på ansvar, risker och möjligheter. Därför tycker vi att kooperativa företagsformer bör uppmuntras och stödjas, bl.a. genom bättre möjligheter att bygga upp ett eget kapital. Jag yrkar bifall till reservation 47, som handlar om denna sak. Sedan vill jag avslutningsvis säga att energipolitiken är mycket viktig. Det är en mycket viktig del av närings och företagspolitiken. I vår energipolitik har vi tagit mycket stort intryck av USA, vi tycker att Sverige har mycket att lära av USA, liksom av våra grannländer Norge och Danmark. Det vore värdefullt om vi också i Sverige i större utsträckning prövade olika metoder för effektivare energianvändning och för användning av miljövänliga förnybara bränslen -- så att man inte bara talar om det.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion 1990/91:20, där jag tar upp frågan om forskningsbaserad företagsutveckling i Skåne. I tillväxtpropositionen sägs att de företag som bygger sin verksamhet på ny teknik har särskild betydelse för näringslivsstrukturen. Teknikintensiva företag uppstår ofta som avknoppningar från universitet. De har ofta en begränsad hemmamarknad varför internationalisering är ett utmärkande drag. Därför behöver de tillgång till riskvilligt kapital och möjligheter att förvärva de resurser som tillväxten i övrigt kräver. aviserades att regeringen från fall till fall är beredd att lämna stöd till företagsutveckling i regionalpolitiskt angelägna högskole och universitetsorter. I Malmöhus län har under en följd av år traditionella industribranscher gått i graven, men andelen mogna företag är ändå stor i förhållande till företag som baseras på ny teknik. Deras andel är mindre än vad som kan anses motiverat av att det finns universitet och teknisk högskola i regionen. Därför är det angeläget att regeringen gör det möjligt att fördela utvecklingsresurser även till denna region. Samverkan mellan länsstyrelsen, utvecklingsfonden, Lunds universitet och Tekniska högskolan i Lund är mycket betydande. Dessa aktörer har förverkligat forskningsbyarna IDEON i Lund och Malmö, som har en mycket bra verksamhet, men vars spridningseffekt i Skåne har varit ganska begränsad. Utskottet påpekar att orsakerna till detta ligger i förutsättningarna för näringsverksamheten och inte hos IDEON. Detta stämmer väl överens med länsstyrelsens erfarenheter. Trots denna insikt har resurser för att skapa teknologibindningar och öka dynamiken inom olika industribranscher i regionen tillförts i mycket liten utsträckning.

Vi socialdemokrater från Skåne kommer att fortsätta att arbeta för förnyelse av det skånska näringslivet, för ökad produktivitet, för ökad sysselsättning och för fler intressanta arbetsuppgifter. Det finns i Skåne goda förutsättningar för forskning och utveckling, god tillgång till välutbildad arbetskraft och naturlig närhet till den europeiska marknaden. Jag har inget yrkande, men jag avvaktar med spänning vad som kommer att hända i framtiden och kommer vid behov tillbaka med motioner.

Fru talman! Privatisering av statliga företag har diskuterats i den här kammaren under större delen av 1980-talet. Gemensamma förslag föreligger nu från moderaterna, folkpartiet liberalerna och centern. Det är kanske ett av de mest ambitiösa privatiseringsprogram för statliga företag och affärsverk som i dag finns i den västliga världen. Det beror inte på att vi har sträckt oss särskilt långt, utan på att verksamheten på detta område har varit stillastående i hela Sverige, jämfört med övriga Västeuropa, där betydande privatiseringar har skett under 1980-talet, oavsett regim. Vi har också haft en ganska betydande förmögenhetsuppbyggnad inom den svenska statliga sektorn, inte minst inom affärsverkens ram. Vattenfallsverket, televerket m.fl. affärsverk är utomordentligt välinvesterade. Man har haft tekniskt skicklig personal, samtidigt som man har haft tämligen låga förräntningskrav. Därmed har man, via den statliga budgeten och skattebetalarnas medel, byggt upp betydande offentliga tillgångar och förmögenheter. Vi har den bestämda uppfattningen, i likhet med en stor del av vår omvärld, att de här företagen och verksamheterna kan finna bättre och mer kompetenta ägare, ägare som är kompetenta på resp. område och kan tillföra företagen ny expertis, nytt kunnande och utveckla dem bättre än vad regering och riksdag, med ett ytterst allmänpolitiskt kunnande, kan göra. Vi tycker också att det är värdefullt att staten, som ställer upp reglerna och rollerna för aktörerna på näringsområdet, inte samtidigt skall vara en av aktörerna. Staten skall vara domaren som sätter upp regelverket. Vi tycker även att det är naturligt att staten, som kommer att ha ont om kapital under lång tid framöver, skall kunna låta sina statliga företag och verksamheter ta del av den traditionella riskkapitalmarknaden, för att på det sättet få kapital, så att de kan utveckla och nyinvestera när så befinns vara lönsamt och vettigt ur många synvinklar. Privatiseringar runt om i världen har också kännetecknats av, precis som vi från vår borgerliga horisont vill, en mycket omfattande ägandespridning. Man skall se till att sprida ägandet vid privatiseringen av de statliga företagen så mycket det går. Vi tycker att det har ett egenvärde att det svenska folket mer direkt får äga en större del av den förmögenhetsmassa som i dag kontrolleras på politisk väg. Erfarenheterna från nästan alla västeuropeiska länder visar ånyo att företagen då har blivit mer effektivt skötta, lönsamheten har stigit och man har fått en helt annan kontroll på vad som sker bakom de stängda direktionsdörrarna. Vi tycker också att det har betydelse att skattebetalarna kan återfå kapital vid dessa privatiseringar. På det sättet kan man få resurser att genomföra en lång rad näringspolitiskt mycket intressanta projekt, typ stärkning av infrastrukturen när det gäller vägar, järnvägar, flygplatser, telekommunikation och många andra angelägna saker, som är centrala för att svenskt näringsliv skall kunna vara konkurrenskraftigt i framtiden. Genom att använda medel från privatiseringarna av statliga företag behöver man inte belasta skattebetalarna, utan man byter ett slags statlig egendom mot ett annan slags. Vi tycker också att det är något underligt och märkligt när man från regeringshåll entydigt säger att de statliga företagen skall bedriva sin verksamhet på samma villkor som motsvarande privata företag gör. Då ställer man sig onekligen frågorna: Varför i hela friden skall de då vara statliga? Varför skall skattebetalarna tvingas binda pengar i den typen av verksamheter? Vi ser privatiseringsprogrammet som centralt. Vi tycker att den exemplifiering vi under denna vår har fått av turerna kring den nya stora statliga företagskoncernen Fortia, där man har sammanfört ett mycket stort antal rörelsedrivande statliga företag, visar behovet av privatisering. Man har lagt in tillgångar på 25 000--30 000 milj.kr. i denna gigantiska företagskoncern. Man har även berett möjligheter att ge ut konvertibler och man har tillsatt en styrelse med några från näringslivet, många från fackföreningsrörelsen och en hel del från departement och politiska strukturer på den socialistiska sidan. Vi tycker därför att det är anmärkningsvärt att denna företagskoncern inte vill ge den insyn som riksdagens näringsutskott har begärt. Vi tycker också att det är märkligt att denna företagsstruktur frångår riksdagens beslut om att man skall vara ett förvaltningsbolag, vilket dessutom står i den egna bolagsordningen, 3 §, och snarast bör agera som ett rörelsedrivande företag med krav på att fatta beslut om alla investeringar ned till 10 miljoners nivå. På det sättet omyndigförklarar man indirekt nästan alla dotterbolagsstyrelser. Man anser sig vara kompetent att fatta beslut på snart sagt alla områden, i och med att Fortia i praktiken innehåller nästan alla typer av näringsverksamheter. Vi har uppfattningen att företagen i Fortiagruppen skall privatiseras. Vi har uppfattningen att talet om nationellt kollektivt kapital är förfluget. Det är något som tillhör en gången tid. En privatisering vore vitaliserande och nyttig för anställda inom statliga företag och verksamheter. De skulle få bättre framtidsutsikter och större förutsättning att kunna utvecklas, precis som erfarenheterna har visat från snart sagt hela Västeuropa. Därför ser vi privatiseringen som central, viktig och angelägen. I detta betänkande har man, som vi kan tycka, gjort en förberedelse för privatisering, även om socialdemokraterna tolkar det i motsatt riktning. Man ombildar vattenfallsverket till aktiebolag. För oss innebär det en förkortning av vägen till privatisering av Vattenfall. Vi tror för vår del att Vattenfalls bolagisering är korrekt, men att den skall följas av en privatisering av de mycket stora tillgångarna inom Vattenfall. Vi tycker dock att det är angeläget att man för över tillgångarna i Vattenfall till en prisnivå som motsvarar det bokförda värdet. I annat fall riskerar man, med de avkastningskrav som Vattenfall har, att driva upp elpriserna för svenska företag till en nivå som kunde bli problematisk, för att inte säga mycket besvärande, i konkurrenshänseende gentemot utlandet. En privatisering av Vattenfall skall ske på ett sådant sätt att effektiviteten i produktionen bibehålls och konkurrensen på kraftproduktionsmarknaden i Sverige kan skärpas. Även storkraftsnätet inkluderas här, dvs. kraftöverföringen inom landet. Med andra ord måste vi få betydande anslutningar beträffande det svenska storkraftsnätet till motsvarande utländska storkraftsnät för att möjliggöra konkurrens mellan i kanske västra Tyskland, Polen, Danmark eller Norge producerad el och vår svenskproducerade el. På det sättet får vi en fungerande marknadskonkurrens, som jag tror är till konsumenternas gagn. I en del länder ute i Europa är man redan inne i det systemet. Vi hoppas att Sverige skall kunna komma med inom kort för att vi på det sättet skall få en ytterligare förbättrad effektivitet. Fru talman! Vi känner väl till stämningarna här i kammaren och vet mycket väl vad resultatet blir om vi begär votering beträffande alla våra reservationer. Självfallet står vi fast vid alla våra reservationer åsiktsmässigt. Men vi nöjer oss med att yrka bifall till reservation 1, för vilken rösträkning begärs.

Fru talman! Vad gäller såväl motiven för försäljning av statliga företag som metoderna för hur en sådan försäljning skall gå till har jag och folkpartiet liberalerna samma uppfattning som Per Westerberg och moderata samlingspartiet. På den punkten nöjer jag mig därför med att hänvisa till vad som har sagts av både Bengt Westerberg och Sedan vill jag säga att vi välkomnar en ombildning av Vattenfall till aktiebolag. Folkpartiet liberalerna och centerpartiet har en gemensam reservation i detta sammanhang. Vi noterar att tillgångarna i Vattenfall bokföringsmässigt är lågt värderade. En alltför låg värdering av de här tillgångarna skulle vid en försäljning av det ombildade bolaget ge de nya ägarna en subvention och därigenom också en oriktig konkurrensfördel gentemot andra kraftproducerande företag. Det är vår uppfattning att staten skall ha en korrekt ersättning för den verksamhet som staten frånhänder sig. Fru talman! De fallrättigheter som Vattenfall i dag disponerar och som inte är tänkta att utnyttjas för kraftproduktion bör enligt vår mening överföras till naturvårdsverket. Det handlar om naturområden som vi tillmäter ett mycket stort värde och som vi avser att bevara för kommande generationer. När det gäller storkraftsnätet delar jag den uppfattning som Per Westerberg har gett uttryck för. Det är alltså viktigt att det blir en koppling till elnätet i andra länder. På det sättet får vi ju ett samarbete på en gemensam elmarknad. Mot den bakgrunden tycker jag att det är synd att regeringen har gett energiverket sådana direktiv att frågan om hur det skall bli med ägarförhållandena beträffande storkraftsnätet inte får en riktigt allsidig belysning. I direktiven står det ju att energiverket skall studera alternativen statligt affärsverk resp. statligt aktiebolag. Först i andra hand skall andra alternativ studeras. Jag tycker att utredningen därmed blir mindre värdefull. Man kastar en skugga över resultatet redan från början genom att inte ge utredningen förutsättningslösa direktiv. Jag är nämligen alls inte övertygad om att det, innan man har sett utredningen, går att med stor säkerhet uttala sig om vilken form som är den lämpliga. Den lämpliga formen kan mycket väl vara ett aktiebolag med ett betydande statligt ägarinflytande. Men också andra former bör undersökas opartiskt. Men man har alltså inte lagt den rätta grunden för ett sådant tillvägagångssätt, med tanke på de direktiv som energiverket här har fått. Fru talman! För att reducera antalet voteringar och för att det inte skall bli onödigt mycket knapptryckande i kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1. Det innebär självfallet inte att min uppfattning i något avseende skulle avvika från den uppfattning som kommer till uttryck i de reservationer som vi i folkpartiet har varit med om att underteckna.

Fru talman! Jag tycker att Per Westerberg började bra. Jag känner alltså sympati för vad som sades. Det är inte i samband med bolagsbildning som det är viktigt att det blir en riktig värdering av Vattenfalls tillgångar, utan det är just i samband med att Vattenfall privatiseras, alltså då Vattenfall får nya ägare, som det behövs -- och det har vi varit överens om -- en riktig värdering av Vattenfalls tillgångar. Denna skall ligga till grund för prissättningen beträffande aktierna. Om Per Westerberg håller med mig på den punkten är vi överens hela vägen. Jag tyckte att Per Westerberg i slutet av sin replik till mig sade att man inte heller då skulle se till vad som var det rätta priset med hänsyn tagen till att det är önskvärt att ha låga elpriser. Men i en marknadsekonomi måste varje företag eftersträva en långsiktig vinstmaximering. Därför tycker jag att de tillgångar som staten avhänder sig skall vara riktigt värderade. Jag hoppas på en replik från Per Westerberg, så att jag får klart för mig att vi är överens på denna punkt.
Fru talman! Vid en försäljning av aktiebolaget Vattenfalls aktier, eller om det nu blir delning eller vad det kan vara fråga om, får man, eftersom det råder fri konkurrens på marknaden i Sverige, en naturlig värdering av Vattenfall, till marknadspris. Självfallet skall vi se till att det går att få ut vad som är möjligt. Men innan vi har kommit dithän är det snarast berättigat att hysa oro för att elpriset blir högre.

Fru talman! Vi hade alldeles nyss en debatt som berörde just det här området och där vi tog upp olika aspekter av statligt ägande. Jag kan efter att ha lyssnat på de tre borgerliga företrädarna konstatera att de hyser mycket stark motvilja mot ett gemensamt ägande. Det gäller även centerpartiet, som tydligen bara kan acceptera en form av gemensamt ägande, bondekooperativ. Men när vi tillsammans genom statligt ägande äger företag sticker det i ögonen på centerpartisterna. Jag kan konstatera att centern, som är ett parti med regionalpolitisk profil, nu är beredd att föra över i den privata koncentrerade kapitalistiska sfären de statliga företag som är av oerhört stor regionalpolitisk betydelse i framför allt norra delen av Sverige. Där åker centerns regionalpolitiska profil all världens väg. Det som centern, folkpartiet och moderaterna förordar är ett överförande från gemensamt ägande av produktionsmedel till privat koncentrerat ägande.

Jag har i mitt huvudanförande om näringspolitiken hävdat den roll vi i vänsterpartiet anser att de statliga företagen skall spela. Jag vill här också betona att vänsterpartiet genom att medverka till beslutet om det statliga förvaltningsbolaget Fortia har visat att vi är öppna för utveckling och, om man så vill, modernisering av det statliga ägandet. Vi följer med stort intresse Fortias utveckling och dess relationer till de bolag som man förvaltar. Vi anser att det är naturligt att det i en första fas uppkommer intressekonflikter och att dessa intressekonflikter skall lösas i samförstånd mellan Fortias ledning och de förvaltade bolagens styrelser. Vi har vid upprepade tillfällen här i kammaren efterlyst en samlad ''policydeklaration'' när det gäller de statliga företagen, och nu återkommer vi med detta krav. En sådan policydeklaration bör slå fast att de anställda skall ha ett stort inflytande över verksamheten, att denna bör baseras på resurssnål teknik och att produktionen bör planeras så att god arbetsmiljö uppnås. Betänkandet innehåller två förslag till bolagisering av affärsverk, nämligen Vattenfall och domänverket. Jag vill understryka att det inte är av principiella skäl som vi avvisar ombildningen till aktiebolag. Aktiebolagsformen kan mycket väl visa sig vara den sammantaget bästa formen att driva en viss verksamhet. Vi anser emellertid inte att detta visas på ett övertygande sätt i de två nu aktuella fallen. Man bör enligt vår uppfattning pröva möjligheterna att utveckla affärsverksformen ytterligare. I vår reservation till förslaget om ombildning av Vattenfall säger vi att det är viktigt att man fullföljer regionalpolitiska och konsumentpolitiska åtaganden. Vi betonar också värdet av det direkta inflytande som riksdagen har över verksamheten och värdet av att Vattenfall får en regionaliserad struktur. Det förskräcker kanske Hadar Cars, men vi i vänsterpartiet anser att de naturskyddade älvsträckorna där Vattenfall har fallrättigheter skall överföras till naturvårdsverket för att ge en ökad tyngd åt skyddsvärdet. Vad gäller storkraftnätet är vi för tillfället nöjda med att frågan utreds av statens energiverk för att sedan föras över till den nya näringspolitiska myndigheten för fortsatt utredning. Vi avvisar bolagisering av domänverket av samma skäl som vi avvisar bolagisering av Vattenfall. I höstas var en klar majoritet i riksdagen överens om att någon större försäljning av domänverkets tillgångar inte skulle ske. Vänsterpartiet står fortfarande fast vid den uppfattningen. Vi svänger inte lika fort som SAP. Jag nöjer mig med detta. Bengt Hurtig kommer i sitt anförande att ta upp vissa frågor med anknytning till Norrbotten och som är av regionalpolitisk betydelse. Jag vill alltså yrka bifall till reservationerna 11, 26

Fru talman! För min del går inte den decentralistiska profilen som Kjell Ericsson och centerpartiet förordar ihop med utförsäljning av de statliga företagen. Jag har svårt att se att man kan ha ett mer decentraliserat ägande än att vi alla gemensamt äger och förvaltar företagen ytterst genom våra valda ombud i riksdagen. Vad som sker -- och det vet Kjell Ericsson, men jag skall upprepa det -- vid en utförsäljning är att det på något eller några års sikt blir en koncentration. Aktiestocken inordnads i den existerande maktstrukturen. Det rör sig om intressanta företag av strategisk betydelse för näringslivet och företag som i många fall är utvecklingsbara och därför intressanta att satsa i. Det kommer de stora kapitalintressena att göra, och det kommer obönhörligen att ske en koncentration, dvs. den raka motsatsen till decentralisering.
Fru talman! Det låter som Rolf L Nilson tror mera på politikers förmåga att besluta om man skall driva företag runt om i vårt land än vad han tror på företagarna själva. Det är inte riktigt. Vi skall skapa de allmänna ramarna och förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Dessutom skall vi föra en bra regionalpolitik som ger möjlighet till en företagsamhet i hela vårt land. Det är vad man måste bygga på. De enskilda människorna klarar att driva företag i olika former, vare sig det är aktiebolagsform, kooperativa företag eller enskilda företag. Vi måste också skapa bättre förutsättningar för att äga och spara i aktier, samtidigt som vi måste stimulera till aktiesparande. Det är en bra sparform som också gynnar näringslivet. Om det ger bättre lönsamhet att spara i aktier än att spara i banken, kommer folk att välja att spara i aktier. Det vill vi stimulera. Det är väl bättre att man säljer ut domänverkets mark till en privatföretagare eller en privatlantbrukare som kan driva jordbruk och skogsbruk ute i glesbygden. Det är en bra decentralistisk politik.

Herr talman! Förutom de tunga sakfrågorna -- diskuteras i det här betänkandet även en hel del om statlig företagspolicy och affärsverken i allmänhet. Tyvärr tycks det vara omöjligt att få till stånd någon ordentlig principdiskussion om de statliga verken och företagen. Varken regeringen eller oppositionen har förstått att det inte finns någonting så praktiskt som en god teori. Vi saknar en bra teori för hur statligt företagsägande skall gå till. Det är något som vi från miljöpartiets sida har efterlyst i åtskilliga år. Vi har gång på gång vädjat till regeringen och utskottsmajoriteten om klarlägganden. Regeringen har då sagt att de statliga företagen skall vara en motvikt till de privata. I den mån de bedrivs som aktiebolag är det en ganska egendomlig motvikt eftersom de samtidigt skall arbeta efter exakt samma vinstmaximeringsprincip som de privata företagen. Det är litet svårt att se vari motvikten ligger om man arbetar på exakt samma sätt. Skillnaden blir att aktieutdelningen går till olika ägare: i ena fallet till skattebetalarna, i andra fallet till de privata ägarna. Att detta skulle vara ett tillräckligt kriterium på motvikt har jag svårt att hålla med om. Vi har alltså försökt att få regeringen och utskottsmajoriteten att intressera sig för monopolsituationer, och alldeles särskilt frågan om naturliga monopol. Man har en drastisk tilltro till aktiebolagsformer. Det är en företagsform som har åtskilliga fördelar men också, som jag har sagt i ett tidigare anförande, betydande nackdelar, bl.a. därför att den inte kopplar samman ägande och ansvar, vilket vi tycker är en grundläggande moralisk princip att man gör. Men naturliga monopol i aktiebolagsform utan demokratisk insyn är något av det sämsta som medborgarna i en kommun eller stat kan råka ut för. Det är däremot en drömsituation för affärsverksledarna, eller direktörerna i bolagen som kan styra och ställa bakom den hemlighetsridå som aktiebolagslagen tillåter och skapar utan konkurrens och utan insyn från allmänheten. Denna allmänhet tvingas då att betala det pris som bolagen behagar sätta. Det är den fulländade lekstugan för fantasifulla direktörer. Miljöpartiet de grönas grundinställning är att naturliga monopol skall betjäna allmänheten och bör drivas i en öppen form -- helst i affärsverksform. I princip är det ganska ointressant om vinst uppstår i dessa monopol. Vinst kan behövas för att bygga upp vissa reserver inom verksamheten, men vinst som utdelas till ägarna i ett samhällsägt monopol blir ju bara en form av möjlighet till minskad beskattning. Det betyder att de som använder monopolets tjänster får betala en extra skatt som kommer dem till godo som inte använder monopolets tjänster. Däremot menar vi att aktiebolagsformen skall förbehållas verksamheter med god konkurrens. Sådana verksamheter som arbetar i aktiebolagsform under god konkurrens enligt vinstmaximeringsprincipen finns det oftast små skäl för staten att äga. De kan säljas ut och intäkterna kan användas till att bekosta nyinvesteringar som staten finner angelägna eller till att betala statsskulden. Som väl de flesta vet vill miljöpartiet dessutom att man när man över huvud taget säljer ut företag skall ge en preferens för de anställda och lokalbefolkningen att bli delägare i företaget. Vi tror att detta är till nytta både för företaget, de anställda och den ort där företaget drivs. Jag kommer nu till de konkreta bolagiseringarna. Den första gäller Vattenfall. Som framgår av reservation nr 12 är jag av en annan uppfattning än regeringen när det gäller Vattenfall. Så långt är vi dock eniga att Vattenfalls nuvarande struktur drastiskt måste ändras. Men vi yrkar ändå avslag på propositionen när vi har sett på vilket sätt regeringen vill gå till väga. Vi menar nämligen för det första att Vattenfalls makt måste brytas. För det andra menar vi att Vattenfall i dag har och alltid har haft så stor makt att ingen regering eller riksdag har lyckats styra Vattenfall. För det tredje är det tvärtom så att Vattenfall tämligen enväldigt har styrt energipolitiken här i landet. För det fjärde anser vi att Vattenfall därvid systematiskt har saboterat politiska beslut, såsom framför allt kärnkraftsavvecklingen. För det femte har Vattenfall varit marknadsledande på elmarknaden vilket i praktiken betytt att man styrt prissättning, inte främst för att maximera vinst utan för att maximera tillväxt och makt. För det sjätte har Vattenfall byggt upp ett system på elmarknaden som praktiskt taget eliminerar konkurrens. För det sjunde har Vattenfall försökt att bli ett stort energiföretag och tränga in på andra områden. Det gäller då detaljdistribution där man tar över monopolverksamheten i form av detaljdistribution i olika kommuner, eller går in i den monopolverksamhet som fjärrvärmeverksamheten naturligt utgör i kommunerna.

För det åttonde drömmer Vattenfall om att bli en stor energikoncern som skall leka på den europeiska elmarknaden. Det gäller enligt vår uppfattning att bryta Vattenfalls monopol och makt och att skapa konkurrens på elmarknaden. Detta är bakgrunden till miljöpartiets förslag när det gäller omstrukturering av Vattenfall. Förslaget har dessutom två andra syften: För det första att se till att ägandet och vinsterna från vattenkraften hamnar där de enligt vår uppfattning hör hemma, nämligen hos lokalbefolkningen i de delar av landet där vattenkraftverken finns. För det andra att genom försäljning av stora delar av Vattenfall skaffa fram investeringsmedel för investeringar på andra områden, såsom trafik och energiområdet; investeringar som samtidigt bekämpar den ekologiska krisen, den ekonomiska krisen och arbetslöshetskrisen. En kort sammanfattning av våra förslag lyder: 1. Högspänningsnätet skall förvaltas av ett nytt statligt verk. Det skall vara tillgängligt för alla producenter för transmission av elenergi till självkostnadspris. 2. Kärnkraftverken skall bilda ett separat affärsverk under regeringen. Dit skall så småningom alla kärnkraftverk, även de privata, överföras. Det är ett steg i förberedandet av kärnkraftavvecklingen. 3. Vattenkraftverken och värmekraftverken säljs ut till de regioner -- landsting, länsparlament och kommunförbund -- där de är belägna. 4. Detaljdistribution och fjärrvärme säljs ut till de kommuner där de är belägna. De är naturliga monopol och skall drivas under demokratisk insyn. 5. Trollhätte kanalverk är ett annat monopol som lämpligen ombildas till ett självständigt affärsverk. 6. Övriga verksamheter, t.ex. konsultverksamhet och entreprenadverksamhet som rimligen kan bedrivas under konkurrens och på marknaden, må gärna bolagiseras och säljas ut. I det här sammanhanget vill vi påpeka att det är självklart att de naturskyddade älvarna skall få behålla sitt skydd i den här processen. Vi har även yrkat att de naturskyddade älvarna skall grundlagsfredas. De minst 50 miljarder som dessa försäljningar inbringar skall enligt vår uppfattning sättas in i investeringar för att reparera den ekologiska krisen och bygga upp ett energisnålt samhälle; en energisnål trafik och energisnåla system för inhemsk förnybar energi. Det bör alltså dels kunna leda till statliga beställningar dels till statliga lån på fördelaktiga villkor. Det kommer att skapa arbeten i ett antal industrier, sådana industrier som i dag har en vikande sysselsättning och där man knappast ser någon möjlighet att undvika en snabbt ökande arbetslöshet. Den som lyssnade på nyheterna i dag vet t.ex. att entreprenadbranschen kommer att få svårigheter på sikt. Genom att bygga järnvägar och investera i anläggningar för förnybar energi, får vi en decentraliserad sysselsättning över hela landet som kan komma just entreprenadbranschen till godo. Bilindustrin och dess underleverantörer, liksom krigsmaterielindustrin, bör rimligen kunna bli leverantörer av utrustningar för dels kollektivtrafik, järnvägstrafik och liknande, dels anordningar för biobränslehantering och vindkraftverk etc. När det gäller domänverket, som i dag förvaltar stora delar av landets yta, anser vi det oförsvarligt att staten överlåter hela denna tillgång till ett aktiebolag som drivs enligt vinstmaximeringsprincipen och som vilken dag som helst kan säljas ut på börsen till svenska eller till kanske utländska aktieägare. Att alla de oskattbara naturvärden som ryms inom domänverket -- inkl. större delen av den svenska fjällvärlden -- skall överföras till ett aktiebolag enligt regeringens mycket opreciserade förslag, upprör oss i miljöpartiet. Jag är övertygad om att det upprör många naturälskare, och givetvis måste det skapa stor oro bland samerna, en etnisk minoritet som rikssvenskarna ständigt skuffat undan och behandlat illa. Som vi från miljöpartiet sagt många gånger ser vi gärna att jord och skogsfastigheter säljs ut från domänverket i måttlig omfattning och till personer som åtar sig att ta över dessa fastigheter med booch brukarplikt. Det bästa som kunde ske i dag vore en återremiss av propositionen till regeringen, dvs. avslag på propositionen i den del som avser domänverket, så att både regering och borgerlighet får tillfälle att något överväga hur landets viktigaste naturtillgångar skall förvaltas. Som slutord vill jag uttala min djupa oro över det kortsynta vinstmaximeringstänkande som tycks ha drabbat både regering och borgerlighet och som gör att andra värden försummas och demokratisk insyn nonchaleras. I detta ligger också den kolossala förkärlek man tycks ha för aktiebolagsformen även för verksamheter där denna form uppenbarligen är rätt så tveksam, nämligen inom monopolverksamheter. Herr talman! Miljöpartiet står bakom alla de 18 reservationer i detta betänkande som bär Krister Skånbergs namn, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 3, 12, 14, 27, 30 och 34.

Herr talman! Allteftersom tiden gått har jag blivit alltmer förvånad och förundrad över miljöpartiets planer för Vattenfall och den svenska elförsörjningen. Jag slås av och förundras över den grad av detaljering och tvärsäkerhet som de kännetecknas av, något som jag anser har dålig förankring i verkligheten. Mitt sammanfattande omdöme blir, att jag inte kan kalla detta för annat än ett kommandoekonomiskt luftslott i miljöpartiets älskade marknadsekonomi. Det man tar sig före är att vilja sälja ut Vattenfall till kommunerna, egentligen utan att fråga kommunerna om de vill köpa. Jag är inte så säker på att dagens svenska kommuner är intresserade av att köpa energiverk. Den utveckling vi ser, exemplifierad av Malmö i min valkrets, är snarast att kommuner gör sig av med sina energiverk eller är i begrepp att sälja ut sitt ägande. Det gäller t.ex. Sydkraft. Om kommunerna nu skulle köpa, eller tvingas av miljöpartiet att köpa, delar av Vattenfall, vad förhindrar dem från att i så fall att i sin tur sälja ut dessa delar så att de hamnar i privata händer, koncentrerat, enligt marknadsekonomins lagar? Miljöpartiet gör ett stort nummer av att konkurrensen på den svenska energimarknaden är dålig. Detta är uppgifter som inte står oemotsagda. I upprepade artiklar i tidskriften Ekonomisk debatt, och även i uppgifter från annat håll, hävdas i stället att den svenska energimarknaden fungerar mycket väl, ja, förvånansvärt väl. Det är mycket tveksamt om man med de åtgärder som miljöpartiet föreslår uppnår några förbättringar som skulle komma konsumenterna till godo. Detta är enligt min mening ett exempel på en alltför hög detaljeringsgrad och en alltför stor tvärsäkerhet. Det är ett miljöpartistiskt luftslott.

Herr talman! De borgerliga kraven i motioner om privatisering av de statliga verken och bolagen är årligen återkommande. På samma envisa sätt avvisar riksdagen förslagen. Skälet är att riksdagsmajoriteten anser att det bör finnas en statlig företagssektor som motvikt till de privata maktgrupperna. Vi vill i det sammanhanget betona betydelsen av en livaktig kooperation som också kan utgöra en motvikt. De industrianställda i statliga företag i Sverige utgör ingen stor andel av det totala antalet industrisysselsatta, varken vid en inhemsk eller en internationell jämförelse. Men det förringar inte betydelsen av statlig industriverksamhet. De statliga företagen måste emellertid få möjlighet att följa med i omstruktureringar, rationaliseringar m.m. som fordras i ett modernt industrisamhälle. De måste kunna drivas på ett effektivt sätt, som övriga företag. Företagens organisation måste vara sådan att den främjar den nya tidens krav, bl.a. på internationalisering. Detta gäller bl.a. Vattenfall och domänverket, vilka behandlas i det betänkande från näringsutskottet som vi nu diskuterar. Utskottet avvisar alltså kravet på privatisering. Detsamma gäller också vänsterpartiets och miljöpartiets krav på ytterligare redovisning av de statliga företagens uppgifter och funktion. Jag tror att den farhåga som Rolf Nilson hyser, att de anställda inte skall få inflytande utan policybeskrivning, är litet överdriven. Jag utgår från att det fungerar på ett bra sätt i de statliga företagen. Med detta som bakgrund och med hänvisning till tidigare års debatter yrkar jag avslag på reservationerna 1--8 och bifall till utskottets hemställan. Eftersom privatiseringen diskuterats ingående i det förra ärendet, tror jag att vi gör det lättare för oss om vi konstaterar att vi har olika uppfattningar i de här frågorna. Herr talman! Vi delar regeringens uppfattning att vi skall ombilda Vattenfall till aktiebolag fr.o.m. 1992. Undantaget blir det s.k. storkraftnätet och samkörningsförbindelserna med utlandet, vilka delar tills vidare skall drivas i verksform. Denna fråga utreds för närvarande av statens energiverk. Skälet till att regeringen nu vill bolagisera är att man vill ge Vattenfall möjlighet att utvecklas inom de konkurrensutsatta områdena. Vattenfall skall på samma sätt som andra kraftföretag kunna nedkorta beslutsvägar, fortsätta effektiviseringen av företaget och få en bättre finansiering. Det innebär också en anpassning till den pågående internationaliseringen av elmarknaden. Vattenfall kommer efter bolagiseringen att kunna konkurrera på samma villkor som övriga företag på energimarknaden, både i Sverige och utomlands. Överföringen av tillgångar och skulder från verket till bolaget föreslås ske till i huvudsak det bokförda värdet, vilket skulle ge det nya bolaget förutsättningar likvärdiga med dem som gäller för branschen i övrigt. Skulle de bokförda värdena framstå som alltför försiktiga, bör dessa tillgångar uppvärderas enligt vad som sägs i propositionen. Detta tycker jag borde tillfredsställa både folkpartiet och centern, som står bakom reservation 9. Vi delar också regeringens uppfattning att den del av verksamheten i Vattenfall som förs över i bolagsform bör hållas samman i en koncern och ägas av staten. Det innebär inte att de förändringar och den regionalisering som skett de senaste åren inom Vattenfall skall spolieras på något sätt. När det gäller de fallrätter som inte får byggas ut föreslås i reservation 13 att de skall överföras till naturvårdsverket, och i reservation 14 att de skall grundlagsskyddas. Vi delar inte dessa uppfattningar. På samma sätt som gäller för privata kraftbolag kan det bolagiserade Vattenfall äga fallrätterna. Det är lagstiftningen som är skyddet mot utbyggnad, inte vilka som äger fallrätterna. Men att för den skull gå så långt att de skall grundlagsskyddas finner inte utskottet behövligt. Tanken är, när det gäller lån till Vattenfall, att långivningen skall ske på den öppna kreditmarknaden. Men för att inte bolaget skall få finansiella svårigheter i början, kommer övergången från statslån och den rörliga krediten som verket har i dag hos riksgäldskontoret att ske successivt till den fria kapitalmarknaden. Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen. Jag vill också yrka bifall till förslaget att Trollhätte kanalverk skall ombildas till ett aktiebolag med ansvar för drift och förvaltning av kanalrörelsen. I propositionens senare del föreslår regeringen att domänverket skall ombildas till aktiebolag.

Vissa frågor kring ombildningen måste emellertid lösas innan den kan genomföras, varför regeringen avser att återkomma med förslag i olika detaljfrågor. Vad vi nu skall ta ställning till är att godkänna att verksamheten vid domänverket överförs till ett aktiebolag och att en utförsäljning får ske inom en ram på 950 milj.kr. under budetåret Till sist, herr talman, några korta svar beträffande övriga reservationer i betänkandet.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

Herr talman! Jag skall inte upprepa debatten om privatisering av statliga företag; den har förts här i kammaren ett mycket stort antal gånger. Däremot kan jag ånyo konstatera att svensk socialdemokrati snart är den enda bastion som motsätter sig privatisering av statliga företag och statliga affärsverk i den här delen av världen. Nästan alla länder, oavsett politisk färg, inser behovet av privatisering, effektivisering, lösgörande av statligt kapital, för att på det sättet tillföra statskassan medel så att man kan göra mer angelägna saker. Jag måste dock ställa några frågor till Rune Jonsson. Vad tillför egentligen svenska staten -- Sveriges riksdag och regering -- för kompetens i styrelsen i det nya, jättelika statsföretaget Fortia, som har allt från medicin till gruvor och skeppsvarv? Sju fackföreningsmän, några statssekreterare och departementstjänstemän, och ett par personer från näringslivet ingår i styrelsen. Inget ont om de enskilda personerna, de är säkert duktiga. Men vad är det som de tillför som inte skulle kunna finnas annars? Vad är det för kapital som man skulle kunna frigöra där? Det är ju jättelika penningsummor, som skulle kunna användas till infrastrukturinvesteringar -- i vägar, järnvägar m.m. -- för att stärka näringslivet och företagens, även de statliga företagen, konkurrenskraft. Dessutom måste jag fråga: Är det inte litet besvärande när Fortia, som den stora statliga företagskoncernen, i öppet trots vägrar ett enhälligt näringsutskott insyn i elementära frågor av strategisk natur om driften och skötseln av företaget? Det kan men fog ifrågasättas om man inte bryter mot gällande riksdagsbeslut om att det skulle vara ett förvaltningsbolag, och inte ett rörelsedrivande bolag, i och med att man i praktiken se till att man fattar alla investeringsbeslut av betydelse i koncernens styrelse, och i och med att man centraliserar finansförvaltningen. Det står ju även klart utsagt i 3 § i bolagsordningen att detta skall vara ett förvaltningsbolag. Vi får ju närmast ett intryck av att det inte är någon styrning från regering och riksdag, att man har överlämnat företaget till någon liten grupp som skall sköta det. Jag tycker att det är ett mycket bra exempel på att det behövs snabba, klara, effektiva privatiseringar av statliga företag. Några få ord om de naturliga monopolen. Jag är medveten om att det finns naturliga monopol. Självfallet kan man tackla dem också för att försöka få dem att bli konkurrensutsatta. Vattenfallsverket är ett av dem. Genom att koppla samman stamlinjenätet med nätet nere i Europa får man en klart fungerande konkurrens. Det finns flera metoder att tillämpa på ett antal områden.
Herr talman! Rune Jonsson säger att den statliga företagssektorn skall arbeta med effektivitet och i konkurrens med den privata företagssektorn. Jag tycker att det är en omdömesfråga från fall till fall i vad mån det är intressant för staten att driva företag i konkurrens med privat näringsliv på samma villkor. Rune Jonsson nämnde de anställdas inflytande. Det skall uppenbarligen vara precis samma inflytande som de anställda har i de privata företagen enligt nu gällande lagar. Det finns inget extra element av ekonomisk demokrati i den statliga företagssektorn. Jag vill inte dramatisera den statliga företagssektorn. Den växte kraftigt under de borgerliga åren och är fortfarande ganska begränsad jämfört med hur det ser ut i Europa. Någon snabb utförsäljning, menar jag, är inte önskvärd. Men det kan vara en viss utförsäljning med de regler som jag nämnde i mitt anförande, nämligen att de anställda och de som finns på orten där företagen ligger skall ha företräde till delägande av företagen. Älvarna har diskuterats och ifrågasatts för utbyggnad gång efter annan från olika håll. Därför behövs det ett grundlagsskydd för att denna diskussion inte skall leda till något snabbt beslut i riksdagen. Det skall vara en grundlig diskussion över hela landet om någon av de fyra s.k. nationalälvarna skall byggas ut. Rune Jonsson säger att det är en riktig form att ombilda Trollhätte kanal till aktiebolag. Vi säger att Trollhätte kanal är ett typiskt naturligt monopol och bör alltså drivas under öppen insyn från det allmänna, dvs. som ett affärsverk. Annars kan man bakom aktiebolagslagens förhängen ta ut vilka vinster man vill av trafiken på kanalen. Naturliga monopol bör stå under öppen kontroll.

Herr talman! Rune Jonsson säger att vi har skilda uppfattningar om statens företagande. Det har vi haft tidigare, och de skillnaderna kvarstår. Detta är något av en ideologisk skiljelinje. Vi tror på privat företagsamhet och på den enskilda människans möjlighet att kunna sköta olika företag och på att kunna ta tillvara entreprenörsandan och initiativkraften just genom att satsa på den privata företagssektorn. Som Per Westerberg sade har man runt om i världen privatiserat statliga företag. Men här i Sverige håller man krampaktigt fast vid att de skall finnas kvar. Men precis som Hadar Cars sade kan man undra vad det är som säger att detta är den riktiga nivån, att det inte skall vara vare sig mer eller mindre. Nej, vi tror att man kan vitalisera näringslivet genom att sälja ut statliga företag. De resurser som är bundna nu i statliga företag utgör kapital som inte vi kan tillgodogöra oss. Är det inte bättre att enskilt företagande tar hand om de statliga företagen? Det är ett antal miljarder som behövs i offensiva samhällsinvesteringar. De behövs här och på olika ställen i Norrland för järnvägar, vägar och utbildningsinsatser osv. Vårt uppdrag är att ge goda förutsättningar för näringslivet och företagandet. Det är vår grundläggande uppgift. Om riktiga förutsättningar skapas för näringslivet, har näringslivet också större chans att klara sig för övrigt. Därför tycker jag att sådana insatser som jag har föreslagit i dag skall genomföras. Är det inte bättre att frigöra kapital och satsa på offensiva samhällsinvesteringar?
Herr talman! Per Westerberg får stå för bedömningen av kompetensen hos dem som leder Fortia. Jag tror att det är bra folk som är invalda där. När det gäller kompetensen i de enskilda företagen tror jag inte ens Per Westerberg vågar ställa sig upp och säga att det är fel på den. Vi har i Sverige en liten statlig industriverksamhet. Det är därför det inte är aktuellt att göra så stora utförsäljningar, som kanske görs på andra håll. Men i jämförelse med europeiska industriländer har vi en liten andel av statlig verksamhet. Hadar Cars tar upp frågan om varför det gäller just dessa företag. Har vi rätt struktur på den statliga företagsamheten? Vi socialdemokrater är inte dogmatiska på det sättet att det inte går att förändra i den statliga företagsamheten. Men det måste vara skäl till det. Det måste passa staten och företagen att gå över på andra områden. Per-Ola Eriksson sade i förmiddags att statliga företag faktiskt behövs av strukturella skäl, regionalpolitiska skäl och för att tillverka vissa produkter. Men vi måste se till att de företag vi har är rationella och intakta så att de kan gripa in i situationer där dessa företag behövs. Jag vill bara påminna om att vi har aldrig haft så mycket förstatligande som under den borgerliga regeringstiden.
Herr talman! Jag har fått lära mig nu att jag inte skall kalla mig konservativ -- det är väl snarast socialdemokraterna som skall ha det epitetet -- utan jag är nog snarast radikalkonservativ. Vad beträffar de borgerliga regeringarnas agerande när det gällde att ta över krisdrabbade företag kan jag gärna medge att socialdemokraterna nog är bättre på att föra socialdemokratisk politik. Det är därför vi behöver ha en borgerlig regering som kan driva en rejält borgerlig politik, för att få nystart i företagandet och privatiseringen av de statliga företagen. Jag fick inget svar av Rune Jonsson på vad det finns för extra kompetens just i ett statligt företag. Jag sade att jag ifrågasätter inte varje enskild människa på något sätt. Att var och en i Fortias styrelse har sina kvaliteter, det vet jag, men vad tillför de just för att de är statliga? Det enda vi vet är att man gömmer sig bakom aktiebolagslagen. Centrala, mycket enkla uppgifter som ett enhälligt näringsutskott, representerande den ende ägaren, har begärt att få, har man vägrat att lämna ut. Man har heller inte lyckats precisera de grundläggande principerna för hur man skall driva koncernen. Är det ett förvaltningsbolag eller ett rörelsedrivande bolag? Skall man lägga sig i varje enskilt dotterbolags investeringsprogram och finansiella placeringar, då är man ett rörelsedrivande bolag. Vi har inte heller fått besked om av Rune Jonsson om han anser att man följer riksdagsbeslutet och sin egen bolagsordning och att koncernstyrelsen verkligen är så kompetent att den kan avgöra vartenda enskilt investeringsärende i alla olika dotterbolag i de mest vitt skilda branscher.
Herr talman! Vi har också föreslagit utförsäljning av statlig företagsamhet, nämligen i första hand Vattenfalls verksamheter. Vi räknar med att det bör kunna ske i en takt som motsvarar ungefär 10 miljarder om året. Vi tycker att det är viktigt att sådana försäljningar kommer till stånd, så att staten får den likviditet och det rörelsekapital som behövs för att investera i utrustningar i syfte att bota den ekologiska krisen. Det är i allra högsta grad offensiva investeringar. Vi kan mycket väl tänka oss att diskutera även att sälja ut delar av Fortia, men det får väl anstå. Här finns inga konkreta förslag från borgerligheten utan bara allmänna uttalanden, under det att vi faktiskt har gjort ett ganska detaljerat förslag till hur vi menar att de statliga tillgångarna på vattenkraftsoch värmekraftssidan och på eldistributionssidan skulle kunna omvandlas till produktiva investeringar som skapar tiotusentals nya jobb, vilket i allra högsta grad behövs. Därför har vi yrkat på detta gång på gång. Det är bråttom att staten tar ett initiativ. Vi skall inte bara omskola människor ständigt. Vi måste faktiskt hjälpa till att skaffa jobb. När det finns ett överhängande behov av jobb på energi och transportsidan för att bygga upp ett ekologiskt sundare samhälle, är ju det ett tillfälle som inte borde gå oss ur händerna. Vi borde agera snabbt här och se till att någonting blev gjort, både för de arbetslösas skull -- en skara som ständigt växer -- och för ekologins skull. Däremot anser vi inte att det brådskar i och för sig att sälja ut statliga tillgångar i något slags panik, utan man får pröva varje bolag för sig. Vi har ställt ett konkret förslag som gäller Vattenfall, och vi är villiga att diskutera andra förslag också naturligtvis.
Herr talman! Radikalkonservativ är väl en uppfinning av ungefär samma slag som den gamla skvadern. Rune Jonsson sade att hans parti inte är doktrinärt. Efter att ha lyssnat på honom tror jag att jag kan hålla med om det. Jag skulle väl i det här sammanhanget, när det gäller synen på vad som skall vara statligt ägande, snarare vilja karakterisera det som reaktionärkonservativt.
Herr talman! Rune Jonsson har någon form av övertro på de statliga företagen, att de skall kunna klara av sina saker mycket bättre än den privata företagsamheten. Det tror dock inte jag. Som sagts tidigare i dag av min kollega Per-Ola Eriksson, kan det finnas strukturella skäl och också regionalpolitiska skäl att i ett övergångsskede ha statliga företag, men det är inget självändamål. De företag som nu finns på den kommersiella marknaden kan säljas ut, och då tycker jag att man skall göra det. Jag ställde frågan till Rune Jonsson om det inte vore bättre att frigöra kapitalet i de här företagen och satsa pengarna på infrastruktur -- vägar, järnvägar, utbildning osv. -- i stället för att ha dem låsta i företagen. På det sättet hjälper man också andra företag. Man tryggar sysselsättningen för de företagen och man får en bättre konkurrenssituation. Är det då inte bättre att frigöra det här kapitalet?

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 7. I de övergripande resonemang som förs här i dag och som har debatterats i olika omgångar är den centrala tanken att det är marknaden som helt skall avgöra vilka företag i världen som skall överleva och vilka som skall gå under. De kommandoadministrativa ekonomiernas sammanbrott har, tycker jag, lett till blindhet när det gäller den oreglerade kapitalismens utveckling. I de delar av världen där den under lång tid har haft fritt spelrum är de regionala klyftorna stora. Tidigare livskraftiga industriregioner ligger öde och folk lever i apati, misär och hög arbetslöshet. I andra är givetvis tillväxten god. Inom OECD-länderna drabbar fattigdomens och arbetslöshetens spöke på detta sätt bortåt hundra miljoner människor. Bara i Europa, som numer av en del debattörer anses visa vägen även för Sverige, lever 45 miljoner människor i fattigdom, varav en stor del i försvagade industriregioner. Arbetslösheten i Europa har under lång tid legat vid 10 % och tidvis varit svagt sjunkande. Om man delar upp EG i områden med i storleksordningen en miljon invånare, kan de mest efterblivna områdena ha fjärdedelen så stor BNI per capita som de bästa delarna. Därför inser man sedan några år också att regionalpolitiska åtgärder måste vidtas. Klyftorna är för stora, inser man, för att man skall kunna ha en helt oreglerad ekonomi. Lika väl som central detaljstyrning av produktionen visat sig leda till katastrof i planekonomierna, måste vi konstatera att den helt oreglerade kapitalismen också medför stora sociala katastrofer. Därför behöver marknaden sina politiska ramar och därför behöver marknaden starka och självständiga fackliga organisationer. Det oupplysta penningväldet måste utsättas för civilisatoriska demokratiska beslut. Det är på intet sätt uteslutet att den omfattande strukturomvandling som kan bli resultatet av den fullständiga friheten för kapitalet i en EES-sfär i Europa kan leda till att tidigare sammanhängande nationella produktionssystem bryts sönder. Även stora företag kan komma att köpas upp för att läggas ned eller för att få sin produktion flyttad. Hela landsändar kan slås ut och bli stödregioner som tappas på yrkesverksam befolkning. Den utförsäljning av de statliga basindustrierna och av domänverket som de borgerliga partierna aviserar, leder med stor sannolikhet till att sociala och regionala hänsyn kommer ännu mer i skymundan när beslut om strategi, investeringar och nedläggningar fattas. Plötsligt kan LKAB vara Bolidenägt och i ett senare skede ägt av en multinationell koncern. ASSI och delar av domänverket köps upp av någon annan transnationell jätte. I värsta fall köper man företag för att lägga ner en konkurrent. Det kan bli en epok när den maximerade kapitalavkastningen överordnas alla andra behov. Guldäggen får alla satsningar och därmed blir det nedläggningar och stagnation för resten, liksom i tidigare industriområden runt om i världen. Tidigare stabila företag kan bli spekulationsobjekt för finansintressen som spelar monopol över hela den rika världen dygnet runt. Herr talman! Därför tycker jag att det vaktslående om den lilla del av det statliga företagandet som i dag sker i utskottets betänkande är tillfredsställande. De fackliga organisationerna har all anledning att hålla garden uppe och att hålla sig väl informerade om utvecklingen de närmaste åren. Herr talman! Sedan vill jag ägna några ord åt ett av de statliga företagen, nämligen Svenskt Stål AB. Lika väl som det finns styrka och grund för att tro på tillverkningen av stål och stålprodukter vid SSAB, kanske främst i Luleå, får vi inte blunda för de stora svagheter som finns. Det dyra koksverket, kommande krav på miljöområdet, långa fraktvägar för ämnen till kunder, låg vidareförädlingsgrad och svårigheter att behålla kompetent personal tror jag tillhör dessa svagheter. En erfaren arbetarstam och framgångar med kvalitetsförbättringar hör till styrkan. I kraft av de nu aktuella internationella kraven på miljöhänsyn och minskade koldioxidutsläpp diskuteras nu inom EG koldioxidavgifter även för industrin på bortåt 400 miljarder kronor. Svensk stålindustri kan, enligt min mening, komma att tvingas betala den typen av miljöavgifter utan att ny koldioxidsnål teknik har framtagits. Dessutom har ju kolpriset höjts med ca 10--20 % genom anknytningen till ecun och den nya typ av valutakorg som vi har anslutit oss till. Jag har vid ett antal tillfällen tidigare här i kammaren pläderat för att man skulle se över möjligheterna att använda högsvavlig olja som ersättning för kol och koks vid reduktion av järnmalm. Denna högsvavliga olja tvingas vi i dag exportera till bl.a. EG-länderna. Vi kan även komma att tvingas betala miljökostnader som en följd av de miljöavgifter som införs där. Om vi alltså skulle ta till vara denna olja och förgasa den, rena den och använda den i stället för kol och koks skulle vi kraftigt kunna reducera framtida miljöavgifter. Jag tycker därför att det är riktigt att koppla ihop vårt problem med exporten av olja och vårt problem med kol och koks. Detta är ett exempel på problemkomplex där jag tycker att det är naturligt att staten fortfarande har ett övergripande ansvar dvs. när det gäller de regionalpolitiska aspekterna och de övergripande miljöpolitiska aspekterna. För närvarande aviseras också förluster inom såväl Steel. Kanske redan om någon månad kommer den privata delen av dessa företag att gå ut och varsla ytterligare stora grupper av arbetare i Luleå. Det är inte heller säkert att masugn 1 i Luleå kan hållas i gång. En nedgång för SSAB skulle betyda en nedgång i hela det nationella produktionssystemet, där ju SSAB är en del. En modern, uthållig och konkurrenskraftig tillverkning av råjärn och stål behövs för transportmedelsindustrin, vitvaruindustrin, byggnadsindustrin osv. i det här landet. Stålindustrin behövs också för en stabil avsättning i gruvindustrin. Staten tycks ju ibland anse att vissa delar av det privata näringslivet behöver skattebefrielse och särskilt stöd därför att denna industri är nationellt viktig. Så har det t.ex. varit när det gäller Saab i södra Sverige. Detsamma borde gälla SSAB. Detta tror jag underlättas om staten tillika är en dominerande ägare. Vi vill t.o.m. lägga ut detta som ett uppdrag på grund av det hårda klimat, de långa avstånden, de glest befolkade landsdelarna och de speciella uppgifter som den här typen av industri har. De borde alltså kunna ha ett regionalpolitiskt uppdrag. Det borde också göra det möjligt för dem att sälja regionalpolitiska arbetsuppgifter till den svenska staten som i det långa loppet måste betala dessa regionalpolitiska stöd. Direkta statliga bidrag till företag torde i framtiden bli i det närmaste omöjliga som ett led i den anpassning till EG som genomförs. Behovet av satsningar inom stålindustrin på forskning och utveckling är också stort. Forskningsoch utvecklingssatsningar på stålområdet har i Sverige varit ungefär hälften av vad de är i Japan räknat per producerat ton stål. Beredskap att skjuta till kapital till SSAB borde kunna deklareras av regeringen. Detta skulle också innebära en signal till att samhället önskar investeringar i denna del av industrin. Regeringen måste, som företrädare för den mest betydande ägaren i svensk stålindustri, fortlöpande ägna SSAB och branschen stor uppmärksamhet och uppträda som en aktiv och intresserad ägare. Det går inte längre att håglöst skjuta över alla bekymmer på marknadskrafterna och bara beklaga att avskedanden är nödvändiga. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till reservation 7.

Herr talman! I detta betänkande om de statliga företagen behandlas bl.a. vår motion N211. Den handlar om angelägna långsiktiga investeringar vid Svenskt Stål AB i Luleå. Jag avser att i mitt inlägg nu kommentera dels utskottets behandling av denna motion, dels de borgerligas planer på att sälja ut de statliga företagen. Motionen handlar om statens ansvar som huvudägare att driva på utvecklingen i företaget. När det gäller Svenskt Ståls verksamhet i Luleå är det viktigt att de nödvändiga långsiktiga investeringarna kommer till stånd. Det handlar om viktiga investeringar för en utbyggd produktionskapacitet i metallurgin, investeringar som förbättrar kvaliteten på stålprodukterna samt arbetsmiljöförbättringar. Näringsutskottets majoritet har i sin skrivning konstaterat att staten har ett stort ansvar för utvecklingen i basindustrierna. Utskottet anför också att det inte ankommer på riksdagen att pröva behovet av investeringar i olika statliga bolag eller att styra verksamheten i dessa bolag. Dessa rader i utskottsskrivningen är självklara. Varken regering eller riksdag skall lägga sig i den dagliga driften eller skötseln av företagen. Det finns styrelser och företagsledningar för det ändamålet. Men det får inte heller innebära att staten som ägare inte bryr sig om den långsiktiga inriktningen eller lämnar fritt för företagsledningarna att själva staka ut färdvägen med den enda målsättningen att maximal profit skall vara ledstjärnan. Skall man klara en fortsatt positiv utveckling av de statliga basindustrierna krävs ett betydligt bättre engagemang från ägarens sida. Visserligen har det nu börjat bli bättre rotation i några av företagens styrelser, där grånade farbröder nu byts ut mot yngre förmågor med en mer modern syn på utveckling och framåtskridande. Det är naturligtvis positivt. Det fanns länge en tendens i basindustrierna att alltför många, satt alltför länge i ledande positioner med alla de nackdelar det fört med sig för företagens utveckling. Utskottet har verkligen inte ägnat så många rader i betänkandet åt statens ansvar för utvecklingen av basindustrierna. Jag kan i viss mån förstå det, eftersom det största hotet mot de statliga företagen är de borgerliga partiernas planerade utförsäljning. De statliga basindustrierna tillkom för att förädla landets råvarutillgångar samt för att skapa sysselsättning i regioner med svag arbetsmarknad. Det fanns inget intresse från privata aktieägare att satsa stora resurser i gruvor och stålverk. Om inte staten gått in med medel för de tunga och kapitalkrävande investeringarna i gruv och stålindustrin, hade vi säkerligen nu varit helt utkonkurrerade i dessa branscher. De privata stålintressena körde ner hela sin produktionsapparat. Det gällde t.ex. Gränges stålverkssmhet. Den var helt nerkörd och närmade sig den totala kraschen. Verkställande direktör var vid det tillfället en numera icke okänd politisk clown vid namn Ian Wachtmeister. Han hade minsann då fått fart under galoscherna när det gällde att utarma stora delar av den svenska stålindustrin. Visserligen fick han sparken för att han inte klarade jobbet, men de privata ägarintressena i övrigt klarade inte heller av att utveckla den svenska stålindustrin. Staten tvingades gå in och ta på sig huvudansvaret för att modernisera och samordna denna viktiga bransch. Svenskt Stål bildades. Detsamma inträffade i landets stora järnmalmsgruvor. Så t.ex. tog staten ansvaret för LKAB och dess utveckling. Staten har också tagit ansvaret för basindustriernas utveckling när det privata kapitalet inte har varit intresserat på grund av att den kortsiktiga profiten inte varit tillräckligt attraktiv. Initiativet att utveckla basindustrierna har tagits av socialdemokratiska regeringar. Det har inneburit en mycket stor trygghet för människor i inte minst det län som drabbats hårdast av arbetslösheten, alltså Norrbotten. Därför är det tragiskt att i sammanhanget tvingas konstatera att borgerliga ledamöter från Norrbottens län, t.ex. Per-Ola Eriksson, nu går i bräschen för att driva utvecklingen mot en utförsäljning av de statliga företagen i bl.a. Låt mig ställa några direkta frågor till Per-Ola Eriksson: Hur ser egentligen er försäljningsplan ut, om ni nu får chansen att sälja ut företag? Vilka företag tänker ni börja med, och i vilken omfattning kommer ni att sälja ut? Är det LKAB som står först på utförsäljningslistan eller är det SSAB eller Om dessa basindustrier säljs ut, vem skall då stå för de stora och tunga kapitalinvesteringar som kommer att behövas i basindustrierna? Privatkapitalet har ju inte tidigare visat något intresse av att investera i denna form av verksamhet. Vem skall då trygga sysselsättningen och ta de regionalpolitiska hänsyn som måste tas på den förhållandevis svaga arbetsmarknad som ännu finns i Norrbotten? Slutligen, herr talman, hoppas jag verkligen att de borgerliga aldrig får chansen att genomföra den planerade utförsäljningen av statliga företag.